Herr talman! Fru Kristensson är litet missnöjd med att det svar hon nyss fick av mig var intetsägande. På den punkten tror jag vi kan mötas. Jag har en viss förståelse för den reflexionen. Fru Kristensson har frågat efter principerna för den lämplighetsbedömning som regeringen gör. När det gäller en lämplighetsbedömning ligger det i sakens natur att man inte tar sikte på varje enskilt fall och att man inte följer några på förhand fastlagda principer. Vad fru Kristensson i själva verket hade på hjärtat var emellertid att få diskutera ett högst konkret beslut, nämligen beslutet att genomföra vissa ändringar i åklagarinstruktionen och polisinstruktionen med sikte på handläggandet av en del bagatellmål. Låt mig säga ett par ting om detta. Den ändring som vi nyss gjort i åklagarinstruktionen innebär att fler åklagare än för närvarande får behörighet att besluta om åtalsunderlåtelse och att utfärda strafföreläggande för vissa förmögenhetsbrott. Det har vi gjort för att dessa mål skall kunna handläggas snabbare. Ändringen i polisinstruktionen innebär en utvidgning av möjligheterna att meddela rapporteftergift för bagatellbrott. Förutsättningarna är desamma som enligt den tidigare gällande lydelsen av paragrafen, dvs. att brottet skall vara obetydligt och att en erinran skall bedömas vara en skälig reaktion. När det senast skedde en ändring i denna paragraf, 1969, skedde det utan riksdagens hörande. Nu liksom 1969 är syftet med ändringen huvudsakligen processekonomiskt. Det måste vara en avvägningsuppgift för regeringen att bedöma hur man skall använda de resurser som riksdagen ställer till förfogande för brottsbekämpning. Därmed ligger det naturligtvis i regeringens skön att göra en disposition, som innebär att man avlastar en del arbete på bagateller och koncentrerar det framför allt på den allvarligare brottsligheten. Det arbete som polisen tidigare har fått lägga ned på snatterier och en hel del andra småbrott har varit så omfattande att det knappast torde ha stått i någon rimlig proportion till vad den fått ut av detta. Jag skulle sammanfattningsvis vilja säga att det måste ligga inom Kungl. Maj:ts lagstiftningsmakt att t.ex. genom instruktionsändringar se till att de resurser man har tillgängliga används så effektivt som möjligt inom de ramar som lagen anger och som följer av riksdagens anslagsbeslut. När det gäller möjligheterna att beivra brott måste man försöka använda resurserna för att i första hand klara den mest allvarliga brottsligheten. Det är det som har varit vägledande för de ändringar som nyligen har gjorts i polisoch åklagarinstruktionerna, och de har skett i samma ordning som tidigare.

Herr talman! Jag levde i den föreställningen att departementschefen ändå följde vissa principer när det gällde en så viktig fråga som i vilka fall riksdagen skall höras i sådana här lämplighetsfrågor. Så tycks emellertid inte vara fallet. Jag delar statsrådets uppfattning att en snabb handläggning skall eftersträvas, och jag har också förståelse för att man i vissa fall kan vidta rationaliseringsåtgärder för att det skall vara möjligt att komma till rätta med den grövre brottsligheten. Men jag vill opponera mig mot att man under knapphetens kalla stjärna och inför det faktum att, som vi kan konstatera, brottsligheten stiger på ett oroväckande sätt måste tillgripa metoder som gör att människor i vårt land kan få den uppfattningen att småstölder inte har så stor betydelse. Bortsett från sakfrågan menar jag därför att det centrala nu är att få ut en adekvat information till allmänheten, så att den icke kan leva kvar i den felaktiga uppfattning som man på många håll har, att det nu är tillåtet att gå in och stjäla i affärerna bara man inte stjäl för mer än 20 kronor. Till slut vidhåller jag fortfarande min uppfattning att denna fråga hade bort underställas riksdagen. Jag vill inte säga att riksdagen hade varit negativ, men jag anser att frågan är principiellt så väsentlig att det hade varit naturligt att efterhöra riksdagens uppfattning.
Herr talman! Jag kan först bara upprepa att ändringarna i polisinstruktionen ligger inom ramen för det i lagen föreskrivna området för vad som får utfärdas instruktionsvägen. Om man vidare i realiteten via instruktioner helt hade avskaffat straffen för vissa brott, t.ex. hade utfärdat instruktionsändringar som innebar att snatterier i framtiden över huvud taget inte skall beivras, kunde jag väl ha ansett att fru Kristensson hade haft fog för sin fråga, om man inte skall gå den raka vägen och låta riksdagen ta ställning. Detsamma kan gälla om man vill gå rapporteftergiftsvägen. Men nu är det inte så utan man har utfärdat instruktionsändringar som innebär en begränsning av polisens sysslande med vissa typer av bagatellbrott. Det gäller bl.a. butikssnatterierna. Men det har inte generellt uttalats att t.ex. butikssnatterier eller bedrägliga beteenden inte i framtiden skall beivras eller något liknande. Det är de ringare fallen av t.ex. butikssnatterier, där omständigheterna i varje särskilt fall är bagatellartade, som kommer att beröras av de nya reglerna. Kungl. Maj:t har också samtidigt som instruktionerna utfärdats utsänt ett cirkulär till polismyndigheterna om rapporteftergift vid snatteribrott, där man närmare uppehållit sig vid förutsättningarna härför. Där inskärps bl.a. att brottet i det enskilda fallet skall framstå som obetydligt och att det inte får föreligga några omständigheter som bör leda till mera ingripande åtgärder. I så fall kan en erinran vara motiverad. Det är med hänsyn till denna uppläggning vi ser detta som en fråga om hushållning med polisresurserna i syfte att få en koncentration av dessa till den allvarligare brottsligheten och en begränsning av deras handläggning av bagatellbrotten.

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat mig, om jag anser det befogat efter explosionsolyckan på tankfartyget Sintus med mera skärpta bestämmelser för transporter till sjöss av kemiska laster och med obligatorisk information om sådana lasters handhavande till ansvarig personal. Innan pågående undersökningar är klara vill jag inte närmare kommentera den aktuella olyckan. Jag anser det emellertid vara på sin plats med en redogörelse för de säkerhetsföreskrifter och andra åtgärder som vidtas för att möjliggöra säkra sjötransporter av farligt gods och då speciellt kemikalier. Den grundläggande regleringen för all säkerhet ombord återfinns i 1965 års lag om säkerheten på fartyg med åtföljande tillämpningskun görelse. Med stöd av denna lagstiftning meddelar sjöfartsverket de närmare föreskrifter och anvisningar som kan anses behövliga på olika områden, vilka sammantaget går under benämningen säkerhetsreglementet. Sjöfartsverket har efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen således meddelat anvisningar om skydd mot olycksfall och ohälsa ombord, vari även hantering av farligt gods behandlas. I fråga om sjötransporter har Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen utarbetat föreskrifter. Dessa anger hur fartyg, som transporterar farligt gods, skall vara konstruerade och utrustade och hur fartyg och laster skall hanteras. Bl. a. har två koder utarbetats med speciella säkerhetsanvisningar för transport av kemikalier i bulk. Den första, som är en interimsrekommendation för befintliga fartyg, sattes i kraft genom sjöfartsverkets kungörelse den 12 juni 1970 om transport till sjöss av flytande kemikalier i bulk. Den andra koden, kallad kemikaliebulkkoden, antogs av IMCO:s generalförsamling den 12 oktober 1971. Sjöfartsverket har för avsikt att sätta den i kraft i Sverige den dag IMCO rekommenderat, dvs. den 12 april 1972. De detaljföreskrifter som behövs för tillämpningen utarbetas av sjöfartsverket i nära samråd med norska sjöfartsdirektoratet. I sammanhanget vill jag också nämna, att den internationella redarorganisationen utarbetat operativa säkerhetsanvisningar för transport av kemikalier i bulk, som tillämpas av svenska redare. Jag vill även hänvisa till den sedan juli 1971 verksamma sjöfartens tankfartygsoperativa kommitté med representanter för redare, ombordanställda och sjöfartsverket, som tagit initiativ till fortbildningskurser för personal sysselsatt med petroleumoch kemikalietransporter. Den första petroleumkursen anordnades vid Malmö sjöbefälsskola i november-december 1971. Den första kemikaliekursen kommer att äga rum i Kalmar i april i år. Säkerheten i här berörda avseende främjas även av en effektiv tillsynsverksamhet. Sjöfartsinspektionen har under senare år tilldelats ökade resurser för att förstärka sina insatser på området. Sjöfartsinspektionen och yrkesinspektionen kommer även att öka sina insatser i skyddet mot olycksfall över huvud ombord på fartyg. Detta sker i direkt samverkan med berörda arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer. Av den lämnade redovisningen torde framgå, att omfattande åtgärder redan i dag sätts in för att så långt som möjligt undvika olyckor. Av vad jag sagt framgår även, att ytterligare insatser — såväl vad gäller säkerhetsföreskrifter som tillsyn, utbildning och information — kommer att vidtas för att garantera säkrast möjliga transporter av farligt gods till sjöss.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på frågan. Av det utförliga svaret framgår att tillsynsmyndigheten sjöfartsverket infört bestämmelser som på olika sätt ålägger rederierna att hålla fartygen utrustade på sådant sätt att olyckor skall förebyggas. Det framgår också att ett visst samarbete sker mellan redare, ombordanställda och sjöfartsverket för att främja detta syfte. Sjöfartsverket utövar också tillsynsverksamheten, dvs. övervakar att utfärdade bestämmelser åtlydes. I det fall som jag har tagit upp, explosionen på M/T Sintus, har enligt vad utredningen visar last av kemikalier i bulk förekommit utan att utfärdade bestämmelser följts. Fartyget hade fört en last av metanol utan att det erhållit klass härför. Det finns föreskrifter angående transport av olika flytande kemikalier. Metanol finns ej upptaget i dessa föreskrifter, men enligt gällande bestämmelser skall i sådant fall, dvs. vid transport av kemikalier som ej finns med i bestämmelserna, särskilt tillstånd inhämtas hos sjöfartsverket. Så har ej skett. På förekommen anledning har i fartygets tillsynsbok den 24 augusti 1971 införts att fartyget inte fick föra sådan last som metanol. Den 4 januari 1972 inträffade en explosion i samband med rengöring efter en metanollast. Explosionen orsakade en ung sjömans död och ytterligare två personer fick allvarliga skador. Lasten hade intagits i utländsk hamn — i det här fallet i Tallinn i Sovjet. Här kan inte svensk fartygsinspektion kontrollera vad fartyg lastar och hur det lastas. Besättningen känner inte till vad som fraktas — i det här fallet en flytande kemisk produkt — med ett fartyg som med hänsyn till sin säkerhetsutrustning och beskaffenhet i övrigt ej var klassat för detta och ej heller hade tillstånd därtill. Är statsrådet villig medverka till att sådana regler införes att besättningen på lämpligt sätt informeras — i varje särskilt fall — om de kemiska laster som ett fartyg med hänsyn till sin beskaffenhet och utrustning får föra och dessutom erhåller sådan trovärdig uppgift angående den produkt som skall lastas att det kan avgöras om den verkligen får tas ombord?

Herr talman! Till svar på den direkta frågan av herr Rosqvist vill jag säga att redarens allmänna skyldighet enligt säkerhetslagstiftningen att tillse att ombordanställd får kännedom om de särskilda risker för ohälsa och olycksfall, som är förbundna med arbete av visst slag på fartyget, har beträffande transport av farliga laster reglerats närmare i sjöfartsverkets anvisningar från juni 1971 om skydd mot olycksfall och ohälsa. Där sägs bl.a.: ”På fartyg som transporterar hälsofarliga ämnen skall särskilt meddelande därom finnas uppsatt på anslagstavla för besättningens kännedom. Meddelandet skall ange vilka försiktighetsåtgärder som ombordanställd skall vidta för att ej utsättas för hälsorisker och de symptom som erhålles vid förgiftning. Meddelandet skall vidare ange ämnets brandfarlighet, brandbekämpningsoch saneringsåtgärder och kortfattade anvisningar för säkra arbetsmetoder samt andra upplysningar som kan vara av värde. Meddelandet bör utformas som ett iögonen

Herr talman! Det är tydligt att det finns bestämmelser, och de kanske finns åtkomliga för besättningen. Men besättningen vet inte vilken sorts last fartyget får föra, och man vet heller inte med säkerhet vilken last som tas ombord. Det var så det gick till på M/T Sintus. Det är för att förebygga att sådant upprepas som jag ställer min fråga. Jag är medveten om att de allra flesta redare är ansvarsmedvetna. I det fall som jag har relaterat kan man inte säga att vederbörande varit direkt ansvarsmedveten, och det har medfört en mycket allvarlig olycka.

Herr talman! Herr Öhvall har frågat mig om jag avser att vidta särskilda åtgärder med anledning av de svårigheter som drabbar befolkningen i Norrbottens inland, när vägverkets aviserade avstängning av vissa glesbygdsvägar träder i kraft. Frågan torde närmast avse statens vägverks beslut om att dra in vissa vägar eller vägdelar i Norrbottens län. Åtgärden innebär att dessa undantas från allmänt vägunderhåll men inte att de avstängs. Låt mig först konstatera, att bestämmelserna i väglagstiftningen är sådana att om länsstyrelsen och vägverket har skilda uppfattningar i fråga om indragning av väg skall ärendet underställas Kungl. Maj:ts prövning. I de beslut som vägverket fattat beträffande indragning av väg i de av herr Öhvall avsedda fallen, har vägverk och länsstyrelse varit överens om indragningarna. I två fall har besvär anförts över vägverkets beslut. Remissbehandling pågår, och innan ställning tagits är jag självfallet inte beredd att göra några uttalanden. Som bekant kan länsstyrelsen ge statsbidrag till enskild väghållning. Statsbidrag utgår om vägen är utfart för en bebyggelse och är av betydande längd eller om vägens drift är synnerligen betungande för väghållaren. Regeringen har i årets statsverksproposition föreslagit att anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar skall ökas med drygt 5 miljoner kronor till 60 miljoner kronor.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Kommunikationsministern säger att i två fall har besvär anförts mot beslutet om att vägar skulle undantas från allmänt vägunderhåll. Beträffande detta är inte kommunikationsministern beredd att nu säga någonting, och det kan jag förstå. För att undvika missförstånd vill jag deklarera att bakom min fråga inte ligger någon anklagelse mot den regionala vägmyndigheten i Norrbotten, när den har ansett sig tvingad att undanta vägar från underhåll. Det gäller nio vägar på sammanlagt ungefär tre mil. Liknande åtgärder pågår på många håll i Norrlands inland. När anslagen är knappa blir det ofta glesbygdsbefolkningen som kommer i kläm. Plogbilen kommer inte längre i vanlig ordning, och de såriga vägarna under våren och försommaren lämnas utan åtgärd. Att sörja för en god vägstandard i glesbygden är i högsta grad en fråga om social och ekonomisk utjämning. Glesbygdsbefolkningen har enligt en utredning som gjorts vid Umeå universitet en klar uppfattning när det gäller vägfrågorna. Av de tillfrågade säger inte mindre än 40 procent att vägfrågan för dem är väsentligast av allt. I den fortsatta planeringen måste större vikt läggas vid de regionalpolitiska aspekterna. En förutsättning för att de regionalpolitiska insatserna skall ge en önskad effekt är givetvis att man kan upprätthålla vägar och servicestandard på ett tillfredsställande sätt. För närvarande pågår en regional trafikplanering, och det borde vara helt uteslutet att lägga ner trafikleder och anslutningsvägar, innan man kan överblicka vad den trafikplaneringen kommer fram till.
Herr talman! Jag vill bara göra den korta kommentaren till vad herr Öhvall sade att möjligheterna att bo kvar i glesbygden med hänsyn till de statsbidrag som ofta utgår inte är direkt kopplade till tillgången på allmän väg. Vi måste komma ihåg att flertalet av de boende i glesbygderna redan i dag normalt bor längs enskilda vägar som de får använda sig av — och för vilka man ofta får statsbidrag — innan de kommer ut på det allmänna vägnätet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vägarna ju blir överförda till enskilt underhåll där man kan få statsbidrag. Men enligt vägverkets framställningar fanns inte mindre än 400 sådana här ärenden som vilade på grund av att det inte fanns medel. Vid utgången av 1971 uppgick den totala eftersläpningen av ärenden till inte mindre än 600 enligt vägverkets beräkningar. Det är alltså ansökningshandlingar som ligger utan att åtgärdas. Det är klart att detta är mycket tråkigt för den befolkning som drabbas.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga, även om jag inte denna gång heller fick det svar jag hade önskat mig. Frågan ställdes den 14 februari, och jag riktade den till inrikesministern. Anledning därtill var att jag ansåg att det här gällde en prisfråga som borde bli föremål för en undersökning. SJ vill höja frakterna för den malm som fraktas på malmbanan från Vitåfors i Malmberget till järnverket i Luleå. Man vill höja ersättningen för 1972 med 2 miljoner kronor och för 1973 med ytterligare 3 miljoner kronor — alltså en höjning på 40 å 50 procent på två år. NJA protesterar och anser att järnverket redan nu har världens dyraste malmfrakter. Om vi sätter index för den egna frakten till 100, blir resultatet att man i USA ligger på mellan 46 och 67, i Canada på 63 och i Australien på 57. Om NJA skulle acceptera SJ:s nya krav skulle index stiga till 123 första året. Per tonkilometer räknat får NJA betala 8,3 öre, medan man i andra länder betalar mellan 3,2 och 4,6 öre. På malmbanan fraktas också exportmalm för LKAB:s räkning. I detta fall gäller dock ett annat fraktavtal. Skäligheten i detta avtal har också ofta ifrågasatts. Det är kanske inte så underligt eftersom SJ ju har monopolställning när det gäller malmtransporterna. Enligt min mening måste det vara något galet med prissättningen på malmtransporterna, när NJA på allvar överväger att frakta malm från Lappland ner till kusten med lastbilar. Frågan är värd att undersökas. Regeringen borde göra det.
Herr talman! Herr Öhvall nämnde först att han hade ställt sin fråga redan den 14 februari. Det är helt riktigt. Jag har fått frågan för besvarande, eftersom den ligger inom mitt verksamhetsområde. Att den inte besvarats förrän i dag, beror på att jag haft kammarens tillstånd att på grund av utlandsresor få besvara frågan först i dag. I sakfrågan vill jag inte säga ett dugg mer än som sagts i svaret. Jag uttrycker bara min förvåning över att herr Öhvall tycks tro att herr Öhvall och jag i den svenska riksdagen kan föra fraktavtalsförhandlingar som berör Norrbottens järnverk och statens järnvägar. Jag hoppas att herr Öhvall är ensam om uppfattningen att det är den rätta platsen att föra fraktavtalsförhandlingar på.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd medverka till att enkla och lättfattliga telefonnummer reserveras för sjukhus och andra institutioner med viktiga samhällsfunktioner samt att dessa telefonnummer bereds särskild plats i respektive telefonkataloger. Televerket tar i all rimlig utsträckning hänsyn till de av herr Börjesson aktualiserade frågorna.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga — det var kort men jag tycker att det innehöll vad jag önskat i fråga om svar. Jag vill gärna kommentera anledningen till att jag väckte min fråga. För den stora allmänheten skulle det vara av stor betydelse om man kunde underlätta kontakterna med institutioner såsom sjukhus etc. som har samhällsviktiga funktioner att fylla genom att för dessa inrättningar reservera enhetliga telefonnummer över hela landet med undantag för riktnummer. För vanliga medborgare innebär det i många fall svårigheter att få tag i respektive nummer speciellt om man vistas utanför hemorten. Telefonkatalogerna kan ofta innehålla hänvisningar vid ett telefonnummer som i synnerhet vid brådskande tillfällen fördröjer och komplicerar möjligheterna till kontakt med rätt avdelning eller person på den institution man söker. Speciella svårigheter uppstår då man på hemorten önskar snabb kontakt med en institution ute i landet, eftersom man i regel har tillgång till endast hemortens telefonkatalog. Enligt uppgifter som jag inhämtat skulle inte oöverstigliga tekniska hinder föreligga för att genomföra enhetliga telefonnummer för t.ex. sjukhus, jourhavande läkare, brandkår och polis med undantag för riktnumret som gäller för vederbörande ort. Med den allt större betydelse telefonen fått som ett snabbt kommunikationsmedel borde enligt min mening de tekniska möjligheterna utnyttjas så att människorna på enklast tänkbara sätt kan använda dessa snabba kontaktmöjligheter i brådskande fall. Enhetliga nummer, såsom exempelvis 90 000, kunde förbehållas samhällsnyttiga serviceorgan av olika slag och reserveras särskild plats i telefonkatalogerna. På denna plats bör samtliga institutioners namn och nummer stå för att medborgarna lätt skall få tillgång till respektive telefonnummer. På större orter där det t.ex. förekommer flera sjukhus kan lämpligen de två sista siffrorna varieras. För den stora allmänheten skulle enhetliga telefonnummer betyda så stora lättnader i kontaktmöjligheterna att frågan bör följas med allra största uppmärksamhet.

Herr talman! Jag var mycket kortfattad i mitt svar, framför allt beroende på att jag inte riktigt kunde inse vad det fanns för problem i herr Börjessons fråga. Jag vet litet mera nu. Jag nämnde redan i mitt svar att televerket i all rimlig utsträckning tar hänsyn till önskemålen från samhällsviktiga institutioner när det gäller telefonnummer och redigering av telefonkatalogen osv. Detta har enligt min uppfattning lett till att det inte är några större svårigheter att få reda på aktuella telefonnummer. Det kan också tilläggas att det i samband med de senaste årens kommunsammanläggningar, som i vissa fall lett till mycket stora kommuner som sträcker sig över flera olika riktnummerområden, har uppstått svårigheter med att olika organ inom en kommun finns i olika delar av telefonkatalogen. Liksom andra organ har emellertid kommunerna möjlighet att få hänvisningar i telefonkatalogen. Möjligheterna att ytterligare förbättra informationen i katalogen kommer att utredas av televerket i samband med en planerad översyn av bestämmelserna för själva katalogföringen. Herr Börjesson nämnde telefonnumret 90 000. Jag tycker att det är väsentligt, ty det är ett telefonnummer som går till televerkets SOS-centraler. Denna SOS-tjänst som inrättades i mitten på 1950-talet efter riksdagsbeslut innebär ju att en människa i nöd alltid kan slå numret 90 000 var än i landet han eller hon befinner sig. Genom telefonnumret 90 000 kommer man i kontakt med polis, med ambulans, med brandkår, med jourhavande läkare, med sjöräddning, med jourhavande tandläkare och jourhavande präst m.fl. Det kostar aldrig mer än avgiften för en samtalsmarkering, och om man till äventyrs skulle vara tvungen att ringa ett sådant samtal från en telefonkiosk med den vanliga tremilsapparaten behöver man inte ens betala för ett sådant samtal.
Herr talman! Jag ber att få tacka för den komplettering av sitt svar som kommunikationsministern har lämnat. Jag vill också vitsorda det värdefulla i att vi har numret 90 000 att tillgå i brådskande fall. Men det bör gälla i brådskande fall och inte användas i tid och otid. När jag här talar om svårigheter, menar jag att det är angeläget att man gör det ännu lättare för den telefonerande allmänheten att kunna slå i telefonkatalogen. Hade man i telefonkatalogerna en särskild sida som just var reserverad för samhällsnyttig service, såsom sjukhus, brandkår, polis etc., tror jag att det skulle vara av mycket stort värde för allmänheten. Jag tolkar svaret, både det första och det kompletterande svaret, så att man på televerket följer den här frågan med allra största uppmärksamhet, och jag är tacksam för det.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits för att trygga säkerheten för transport av värdepost. Jag besvarade den 16 november 1971 i kammaren en enkel fråga av herr Börjesson om säkerheten vid värdetransporter. I det sammanhanget redogjorde jag för en rad åtgärder som vidtagits av postverket för att förbättra säkerheten. Som exempel på vidtagna åtgärder nämnde jag ökat Sedan jag lämnade mitt förra svar till herr Börjesson har postverket vidtagit ytterligare säkerhetsförbättrande åtgärder framför allt genom transport av värdepost på dagtid i ännu större utsträckning. Ytterligare åtgärder förbereds på grundval av en omfattande kartläggning av hela den postala transportapparaten. Överläggningar pågår vidare mellan postverket och rikspolisstyrelsen bl.a. om möjligheten till utökad polisbevakning vid värdetransporter. Jag nämnde i mitt förra svar till herr Börjesson att en viktig fråga i det här sammanhanget är att undersöka möjligheterna att genom vissa arrangemang nedbringa såväl antalet värdetransporter som storleken av de transporterade beloppen. I detta syfte har i början av året — efter initiativ av postverket — en expertgrupp bildats med företrädare för riksbanken, rikspolisstyrelsen och postverket.

Herr talman! Jag ber att få tacka även för detta svar. Det är riktigt att det, som kommunikationsministern sade här, var så sent som för några månader sedan som vi här i riksdagen diskuterade frågan om större säkerhet vid transporter av värdepost. Det skedde i anledning av en uppmärksammad rånkupp i Halland. Kommunikationsministern framhöll vid den frågestunden att det inte är möjligt att skapa ett säkerhetssystem som kunde anses vara fulländat, detta på grund av de höga kostnader det skulle medföra. Det rör sig dock om 2 miljoner transporter av detta slag per år och i genomsnitt 7 000 per dag. Jag anser att dessa siffror belyser nödvändigheten av att man ser till att de här transporterna sker på ett mera betryggande sätt än vad som av allt att döma nu är fallet. Helt nyligen inträffade återigen en kupp, och det rörde sig också denna gång om mycket pengar. Beträffande detta fall finns det verkligen anledning att ifrågasätta lämpligheten av att postverket använder biltransporter utan bevakning vid transport av större värdepost. Hade man vidtagit en sådan åtgärd som nämns i svaret, nämligen att man skall se till att de större värdetransporterna skall följas med bemanning, så hade inte denna tråkiga händelse inträffat. Jag nämnde i diskussionen i höstas att en postbefordran med järnväg vore med all säkerhet att föredraga. Där järnvägsförbindelser finns, borde enligt min mening värdepost transporteras med järnväg. Med all säkerhet skulle järnvägstransporterna utgöra den säkraste metoden och också kännas tryggare för den som ansvarar för transporten. Vid en kupp är det inte bara så att pengar kan gå förlorade utan dessutom kan enskilda människor utsättas för stora risker. Under alla förhållanden måste alla möjligheter till bättre säkerhetsbestämmelser noga övervägas. Det som inträffat bör utgöra tillräckligt motiv för ökade ansträngningar i detta syfte.
Herr talman! Jag vill bara göra den korta kommentaren, att varje ändring i en mycket stor och dyrbar transportapparat som den posten har medför ett stort arbete, och man gör inga stora ändringar över en natt. Trots detta har i alla fall postverket på den korta tid som gått sedan jag förra gången svarade herr Börjesson här i kammaren gjort väsentliga ändringar i transporten av värdepost. Postverket har också gjort en översyn av säkerhetsinstruktionerna till personalen om uppträdandet i olika situationer. Jag vet inte vad herr Börjesson avsåg med det lilla exempel som han snuddade vid. Det kunde inte gärna vara något annat han tänkte på än det nyligen inträffade fallet med den chaufför som försvann. Att man i det fallet slog larm så sent, berodde inte på brister i säkerhetssystemet utan får skyllas på den mänskliga faktorn.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag vill medverka till att de orter som är beroende av färjförbindelser inte får försämrade förbindelser på grund av arbetstidsförkortningen för färjpersonalen. Trafiken vid färjlederna bör vara turlistereglerad. Vid de flesta och framför allt de större färjlederna är detta sedan länge fallet. Enligt den från årsskiftet gällande vägkungörelsen, som ersätter den tidigare vägstadgan, skall länsstyrelse — och inte som hittills väghållare, dvs. i dessa fall vägförvaltning — fastställa turlistorna. I samband därmed prövas turlistorna med hänsyn till aktuella trafikbehov. Även personalens tjänstgöringsförhållanden beaktas. Bl. a. är arbetstidsförkortningen här av betydelse. I flertalet fall innebär de nya turlistorna endast smärre förändringar och förskjutningar som knappast innebär försämrade färjförbindelser. I en del fall — det gäller särskilt mindre färjleder — skulle en fortsatt oreglerad färjtrafik eller en oförändrad turlista till följd av arbetstidsförkortningen ställa krav på en betydande personalökning. Oförändrad färjtrafik respektive turlista vid samtliga färjleder bedöms enligt vägverket kunna leda till en utökning av färjpersonalen med omkring 50 man vilket innebär en årlig kostnadsökning av ca 3 miljoner kronor. Till detta kommer att det kan bli nödvändigt att förse en del av denna personal med tjänstebostäder. Vid ca ett tiotal mindre färjleder finns det enligt uppgift anledning att överväga om trafikbehovet är så stort att det motiverar färjtrafik nattetid. Man måste då emellertid inte enbart ta hänsyn till trafikens omfattning utan även till de lokala ortsförhållandena, förekomsten av trafikanter med skiftarbete, turlistor för busslinjer etc. Rimliga omfartsmöjligheter är också av betydelse. För brådskande transporter såsom vid sjukdomsfall finns den vid vägverket inrättade beredskapstjänsten. Det innebär att man dygnet runt per telefon kan komma i kontakt med ansvarig arbetsledare, som i sin tur kan larma den personal som kör färjan. Genom att det numera ankommer på länsstyrelsen att fastställa turlista bör möjligheterna för en mera allsidig avvägning mellan de olika intressen som betingar färjtrafikens omfattning ha förbättrats.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, men trots svarets utförlighet har det ändock inte kunnat skingra mina bekymmer för den försämring som man kan förvänta. Bakgrunden till min fråga är ett länsstyrelseförslag om inskränkning av trafiken med ett antal färjor inom vårt län. Som exempel kan anges fyra fall, där färjeleden t.ex. stängs kl. 22 mot tidigare kl. 23, där nattrafiken kommer att upphöra, där passningstjänsten kommer att upphöra och där färjeleden kommer att stängas mellan kl. 12 och 17. Till detta förslag är fogat en PM, där man konstaterar att den nya arbetstidslagen trädde i kraft den 1 januari 1972 och att i samband därmed ett avtal träffats om nya arbetstider för färjvakterna. I denna PM slår man, herr talman, fast att ”antalet färjvakter får enligt givna direktiv icke ökas”. Detta är ett konkret exempel på vad herr Dahlgren efterlyste i förra veckans debatt med statsrådet här i kammaren, då han fråga om det gjorts något uttalande om att servicenivån ytterligare skulle minskas, en fråga som statsrådet då lämnade obesvarad. Jag får tolka svaret här i dag av statsrådet så att servicenivån på detta område kommer att minska. Jag vill, herr talman, ställa en följdfråga till herr statsrådet, eftersom dessa inskränkningar av färjetrafiken har underställts berörda kommuner. Av gårdagens press kunde jag konstatera hurusom skolstyrelsen i Norrköping i sitt yttrande angående färjetrafiken över Bråviken har hemställt om en utökad färjetrafik i stället för en försämring. Jag skulle då vilja fråga statsrådet beträffande det förslag om den försämrade servicen vid färjorna som nu gått ut på remiss till kommunerna: Om det är så att kommunen motsätter sig denna försämring, kommer man att vidta andra åtgärder och behålla turtätheten eller är detta remissförfarande endast en formsak? Kommer man inte under sådana förhållanden att ta någon hänsyn till kommunernas yttranden?

Herr talman! Vi utfärdar inga anvisningar från Kungl. Maj:t om försämrad service, utan vi konstaterar att i detta fall som i andra fall och på andra områden har huvudmännen för verksamheten nu fått klart för sig att det skall bli en arbetstidsförkortning. Man måste då se över sina arrangemang, och ta hänsyn till de nya förhållanden man har att arbeta under. Det är ingenting specifikt för denna verksamhet, utan det gäller överallt i samhället.

vidta en eller annan inskränkning i verksamheten för att täcka de kostnader som arbetstidsförkortningen medför, så kan väl detta ändock inte betecknas som ett medvetet besked om att servicen från ett visst datum skall försämras. Herr Glimnér frågade hur det är med överklagningsrätten. Självfallet gäller också i fråga om dessa beslut att om en kommun inte anser länsstyrelsens beslut beträffande turlistor för färjetrafiken vara riktigt avvägt kan kommunen genom att anföra besvär få beslutet prövat av regeringen. Denna besvärsmöjlighet föreligger också för statens vägverk, om vägverket anser att den fastställda turlistan medför onormalt höga kostnader för färjedriften, jämfört med de förbättrade trafikförhållanden på andra håll i länet som man skulle kunna åstadkomma med dessa medel.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för detta inlägg. Att det finns en överklagningsrätt är inte precis någon nyhet. Om besvär en gång kommer att anföras hoppas jag att de kommer att behandlas välvilligt.

De inskränkningar som är aviserade kommer att innebära försämringar för dessa människor.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag anser att de statliga företagen bör rekommenderas att i sin trafikplanering utgå från att landsvägsnätet — särskilt när det gäller speciellt tung trafik — i minsta möjliga utsträckning belastas och att SJ:s taxepolitik liksom andra åtgärder utformas för att befrämja detta syfte. De statliga företagen har samma strävan som andra företag att genomföra sina transporter på ett effektivt sätt till så låga kostnader som möjligt. Det innebär att man för godstransporter väljer järnväg när transportens art är sådan att järnvägen är det för företaget bästa transportalternativet och att man väljer lastbil när denna är det bästa alternativet. Ofta kan en kombination av järnväg och lastbil vara mest gynnsam och ge de lägsta transportkostnaderna. Gällande bestämmelser möjliggör för SJ att sluta särskilda fraktavtal med sina kunder. SJ äger därvid medge sådana nedsättningar i förhållande till taxan som bedöms förenliga med företagets ekonomiska intresse. Denna möjlighet gäller självfallet i fråga om såväl statliga som enskilda kunder.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men jag vill inte påstå att jag tycker det är särskilt tillfredsställande. Det ger ingen antydan om en bättre styrning och samordning för att gagna samhället i dess helhet när det gäller trafikpolitiken och de statliga företagens handlande. Anledningen till min fråga är inte bara det problem som tidigare har berörts här, nämligen fraktavtalet mellan NJA och SJ, denna rosenrasande diskussion. Det är som bekant så, vilket tidigare har framförts här, att SJ har krävt att fraktpriserna på malmtransporterna till NJA skall höjas med 20 procent på fjolårets tonpris. Det är en sten på bördan, och NJA har inte funnit anledning att acceptera dessa priser. Man har sagt nej. Inför öppen ridå har en mycket infekterad diskussion förts. Eftersom NJA bygger ut och kommer att förbruka ännu mera malm i framtiden kommer fraktkostnaden att öka drastiskt under kommande år, så mycket är väl klart. Allt detta har gjort att det mellan ledningarna för två statsföretag har öppnats en diskussion av sådan karaktär att man nästan måste nypa sig i armen för att övertyga sig om att man är riktigt vaken. Från SJ:s sida har det talats om den dåliga lönsamheten, om att det hela måste gå ihop, om att man har ränteutgifter på malmbanan osv., och därför måste man höja priserna. Och då talar man ändock om malmtrafiken, som — det vet varje norrbottning — har gett staten, liksom också SJ, så oerhörda vinster under åren. NJA har svarat med att infordra offert från lastbilsföretag för att överväga malmtransport på landsväg eller i andra hand att köpa malm från utlandet. Den friheten tycker jag att man måste lägga sig i en smula. Detta är en helt absurd diskussion. Var och en begriper ju att något så stolligt egentligen inte kan inträffa som att man börjar frakta malmen på landsvägarna med lastbil. Men diskussionen återspeglar det anarkistiska tillstånd som råder inte bara på det trafikpolitiska fältet utan också när det gäller relationerna och samordningen mellan statsföretagen. Man får ju bevittna hur två statsföretag etablerar ett privat inbördeskrig och sätter käppar i hjulen för varandra. Och det var orsaken till min fråga. Visar inte den diskussion som jag har hänvisat till hur angeläget det är med en annan trafikpolitik, som inte bara kräver kostnadstäckning in absurdum för SJ, och hur nödvändigt det är med en bättre samordning mellan de statliga aktiviteterna för att styra trafiken i förnuftig riktning?

Herr talman! Jag vill till herr Lövenborg liksom tidigare till herr Öhvall säga att vi har rätt att uttala oss om det mesta i det här huset men att vi knappast bör ta oss rätten, vare sig nu eller framgent, att diskutera fraktavtalsförhandlingar mellan statens järnvägar och Norrbottens järnverk eller förhandlingar mellan två parter i något annat sammanhang. Jag vill dessutom erinra om den regionala trafikplanering som nu skall genomföras i landets samtliga län. Inom parentes sagt ligger Norrbottens län, som är ett försökslän, ett år före med den planeringen. Genom de trafikplaner som skall upprättas och som i princip omfattar alla transportgrenar kommer vi att få ett underlag som bättre än hittills gör att minska belastningen på landsvägsnätet att minska belastningen på landsvägsnätet det möjligt att bedöma den rimliga arbetsfördelningen mellan olika transportmedel. I den planeringen kommer att belysas den roll som olika transportmedel, med hänsyn till bl.a. transportstrukturen i stort inom regionen och respektive transportmedels förutsättningar, kan spela när det gäller att på ett ändamålsenligt och ekonomiskt godtagbart sätt tillgodose olika slag av transportbehov. Låt mig sedan allra sist säga — bortsett från alla andra synpunkter på den här verksamheten och de förhandlingar som just nu förs bl.a. uppe i Norrbotten — att jag i princip anser att malmtransporter eller tunga transporter av annat slag icke lämpligen bör ske på landsväg.

Herr talman! Det sista i herr Norlings andra anförande var egentligen det mest positiva. Jag har inte umgåtts med illusionen att vi här och nu skulle kunna lösa frågan om fraktavtalet mellan SJ och NJA, men jag hade väntat mig att herr Norling litet mer skulle betona vikten av en bättre samordning mellan de olika statsföretagen. Vi som är positivt inställda till statsdrift — vilket ju vi kommunister är — ställer också kravet att statsföretagen skall gå före med gott exempel. I stället handlar man nu så, att statsdriften ofta diskrediteras. Det är detta som är allvarligt. Jag utgår alltså ifrån att frågan om malmtransporterna från malmfälten till NJA kommer att lösas — inte på det sättet att vi får en öde och tyst bana medan NJA köper malmen från USA eller Liberia eller så att vi norrbottningar trängs ut från landsvägarna av fullastade malmbilar i full karriär. Så kan det naturligtvis inte bli, men diskussionen är onödig och förvirrande och stärker inte statsdriftens anseende. När det gäller att komma fram till en bättre trafikplanering och en bättre trafikpolitik över huvud taget menar jag att statsföretagen bör komma med i bilden på ett annat och bestämdare sätt. Man bör gå före med gott exempel, och jag anser att samhället också måste ta sig rätten att påverka de stora statliga företagens trafikplanering och befrämja den genom en förnuftig trafikpolitik. Jag tänkte inte bara på kubbningen mellan SJ och NJA och det senare företagets hot om att gå ut på landsvägarna med malmtrafiken. Med i bilden finns också ASSI som i en ny trafikplan, vilken presenterades i fjol, förberedde indragning av hamnen i Karlsborg i Norrbotten och landsvägskörning av produktionen. I det fallet var det ju bara en vaken folkopinion som tvingade ASSI:s ledning att åtminstone synbart revidera de mest utvecklade planerna. Men den frågan hänger ännu i luften, eftersom ASSI kräver upprustning av hamnen i Karlsborg och det är ovisst vem som skall betala. Där finns också ett hot om att man kommer att ytterligare belasta ett redan hårt belastat vägnät. Till den frågan får vi väl återkomma eftersom jag har interpellerat, men jag tar också detta som ett exempel på hur olika statsföretags ledningar opererar utan samordning och utan hänsyn till varandra och till önskemålet om en förnuftigare trafikpolitik. Det är därför som jag tycker att det finns all anledning till någon form av rekommendation som de statliga företagen, inklusive SJ, har att ta hänsyn till.

Herr talman! Herr Hyltander har frågat mig om jag vill medverka till att järnvägskommunikationerna inom Skaraborgs län inte kommer att försämras, vilket synes vara fallet om förslaget till ny vårtidtabell 1972 genom föres. SJ har rätt att själv bestämma trafikomfattningen på järnvägsnätet. I samband med tidtabellskiften ser SJ regelmässigt över förbindelserna i syfte att anpassa dessa till trafikefterfrågan. I den mån större tidtabellförändringar blir aktuella, föregås dessa normalt av samråd med länsstyrelsen, som i sin tur inhämtar yttranden från berörda kommuner och andra intressenter.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om det kanske påminner något om de svar som brukar ges när det gäller radioprogram och liknande.

7.00 med ankomst till Skövde 7.38, som har drygt 100 skolelever och dessutom i genomsnitt ytterligare ett tjugotal passagerare. Med ett sådant underlag förefaller det underligt om man kan få ett sådant tåg olönsamt. I så fall torde det vara fel på grunderna för lönsamhetsberäkningarna. Det har nämligen föreslagits att det tåget skall indragas. Det förefaller orimligt om man på den järnväg, västra stambanan, som det här gäller och som tillhör våra mest lönsamma, belastar viss trafik på delsträckor med totala kostnadsdelar under det att man inte låter vinsterna för den totala driften även fördelas på respektive bandel. Räknar man på det sättet bidrar man verkligen till att få snurr på den onda cirkeln: ifrågasatt lönsamhet — indragning — sämre lönsamhet — mera indragningar — olönsamhet — och kanske till sist nedläggning. Jag tror att det finns en annan väg att gå och att man med anpassning och service kan bidra till lönsamhet även när det gäller regionaltrafik — den som vi diskuterar i dag. Därmed är inte sagt att man inte kan få företa ändringar som kan innebära slopande av en eller annan förbindelse. Men för att ge trafikanterna möjlighet att nå den mer snabba och genomgående trafiken kan det inte vara rationellt att nästan sopa rent i fråga om den regionala trafiken — det måste få negativa effekter på anknytningarna och även på lönsamheten på den snabbare trafiken. När färdvägen — järnvägen — i detta fall redan finns kan det rimligen inte vara mycket dyrare att föra fram en buss på järnväg än på landsväg. Det måste vara något fel i det rationella handhavandet. I vissa fall räknar man med att järnvägstrafiken på linjen Töreboda—Skövde—Falköping skall ersättas med landsvägsbussar. Låt mig då påpeka att tätorterna ligger utefter järnvägen, och det synes mest följdriktigt att behålla trafiken på järnvägen. Så en speciell kommunikationsfråga. Tidigare hade man en förbindelse från länet — från Skövde — som på morgonen anslöt till expresståget Värmlänningen i Hallsberg. Den medgav att man kunde vara i Stockholm kl. 10 med avresa samma dag. Tar man hänsyn till anslutningssynpunkten när det gäller lönsamheten torde denna förbindelse inte vara olönsam på sikt, och jag frågar kommunikationsministern om han vill medverka till att denna förbindelse återkommer. Och för att återgå till skrivelsen från Skövde kommun frågar jag: Anser kommunikationsministern att det är lämpligt att avvakta länsstyrelsens förslag till den regionala trafikplaneringen innan så stora ingrepp med nedläggningar i tidtabellen görs som aviserats för 1972?

Herr talman! Det är ju alldeles ogörligt, som säkerligen herr Hyltander också förstår, för mig att gå in i en diskussion om en enstaka förbindelse. Jag tänker på det sista herr Hyltander tog upp, som jag fattade rörde någon anslutning till Stockholm från Skövderegionen. Jag ber herr Hyltander om överseende för att jag inte kan gå in på en sådan detaljfråga vid detta tillfälle. Den andra frågan skulle kunna göras både till en principfråga och till en sakfråga, och vi får väl hålla oss någonstans mitt emellan, eftersom vår tid inte räcker till för att diskutera frågan ur båda synpunkterna. Det är riktigt som herr Hyltander har refererat, att man planerar att fr.o.m. tidtabellsskiftet dra in tre tågpar mellan Töreboda och Skövde och två tåg mellan Skövde och Falköping — detta enligt vad jag underrättats om. Ett genomförande av det här förslaget skulle naturligtvis innebära att trafikunderlaget minskar på järnvägen men breddas för det redan dominerande persontrafikföretaget på sträckan Töreboda—Skövde, nämligen AB Linjebuss, som — om alltså förslaget blir verklighet — skulle komma att köra ytterligare några bussturer i stället på nämnda sträckor. För SJ:s del skulle, enligt uppgifter som jag inhämtat, tidtabellsändringen innebära en anpassning av tågtrafiken, så att den bättre motsvarade trafikunderlaget. Detta är själva sakfrågan.

Naturligtvis innebär det en viss nackdel — jag erkänner gärna det — att bussarna ibland har något längre restid än tågen, men ändringen från tåg till buss kan i en del fall också innebära att man kommer närmare serviceanläggningar, närmare bostadsområden osv. med bussen. Jag gör ingen exemplifiering i det här specifika fallet utan talar fortfarande i princip. Vidare blir det naturligtvis en kompensation genom att man på detta vis kan anpassa trafiken bättre. Jag menar alltså att man inte så generellt som herr Hyltander, såvitt jag förstod, ville göra kan säga att nu skall vi behålla allt vid det gamla när det gäller järnvägstrafiken under överskådlig tid, åtminstone tills trafikplaneringen är färdig. Det skulle innebära att man fick ett statiskt förhållande som inte skulle vara nyttigt för någon part.

Herr talman! Det är skada att vi inte har mera tid på oss att föra denna diskussion. Jag framhöll i mitt tidigare inlägg att vad som här sagts inte får innebära att man inte får göra några förändringar. Den anpassning mellan buss och tåg som kommunikationsministern talar om kan i vissa fall vara befogad och kanske också rationell. Jag håller med om det. Men i detta speciella fall hävdar jag att den knappast är det. Som jag sade finns nämligen bebyggelsen utefter banan, och tätorterna ligger därför placerade så att tågtrafiken är den mest rationella. Även om man ibland skulle önska att komforten vore bättre på SJ:s rälsbussar är det ändå ganska stor standardskillnad mellan att åka rälsbuss och att företa resan med landsvägsbuss; rälsbussen är mer komfortabel. Speciellt gäller detta skoltåget, och det var därför som jag nämnde det i mitt exempel. Vad sedan gäller förbindelsen med Värmlänningen från mitten av länet, alltså från Skövdetrakten, skulle jag vara tacksam om kommunikationsministern ville lägga den saken på minnet. Med de kanaler som han ändå har med SJ kanske han kan påpeka där att den förbindelsen bör återupptas och att den måhända på lång sikt kan bli lönsam. Man kan nämligen aldrig räkna med att en nyinsatt förbindelse, eller en förbindelse som har varit borta en tid och sedan kommer tillbaka, omedelbart slår igenom i människors medvetande. Man måste ha en viss inkörningstid, innan man når ett fullt utnyttjande av förbindelsen. Människor måste lära sig att den finns. Jag anser det vara olyckligt, speciellt med det underlag som finns på västra stambanan, att göra ingrepp som medför uppenbara försämringar. Det var därför som jag — kanske litet provocerande, jag medger det — i likhet med Skövde kommun ställde frågan, om inte kommunikationsministern ville medverka till att man bibehöll trafiken till dess att länsstyrelsen hade avgivit sitt regionala trafikplaneringsförslag.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om orsakerna till de stora skillnaderna i statsbidragens nivå och stegringstakt då det gäller byggandet av kommunala vägar och gator i å ena sidan Stockholm och Göteborg — som är relativt gynnade i detta avseende — och å andra sidan Malmö, som får en påfallande mycket mindre tilldelning. Statsbidrag till byggande av sådana allmänna vägar och gator som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln och för vilka kommuner är väghållare utgår enligt gällande bestämmelser i mån av tillgång på medel och enligt fastställd fördelningsplan. Fördelningsplanen fastställs av vägverket på grundval av uppgifter från kommunerna samt efter länsstyrelsernas hörande. Till grund för fördelningsplanen läggs en angelägenhetsgradering av de olika byggnadsföretagen. Nu gällande fördelningsplan omfattar de fem åren 1970—1974, och den skall under året revideras. Den nya planen kommer att omfatta åren 1973-1977. Kungl. Maj:t lämnar närmare direktiv till vägverket för upprättande av både flerårsplaner — som avser den statliga väghållningen — och fördelningsplan. Direktiven för innevarande års revidering av planen förbereds för närvarande inom kommunikationsdepartementet. Vad gäller den påtalade skillnaden i beräknad medelstilldelning mellan Malmö respektive Stockholm och Göteborg i nuvarande fördelningsplan har jag inhämtat från vägverket bl.a. att planeringsarbetet för vissa angelägna vägoch gatuobjekt i Malmö inte hade framskridit så långt vid tidpunkten för planens upprättande att de kunde tas in i början av planen. Vägverket uppger även att det för närvarande råder tveksamhet huruvida de för år 1972 i fördelningsplanen för Malmö reserverade medlen till fullo kommer att kunna utnyttjas på grund av planeringsläget.

Herr talman! Tack för svaret, herr kommunikationsminister! Malmö har, som framgår av det diagram jag visar på kammarens TV-skärm, under 1960-talet fått en ringa tilldelning av statsmedel för gatubyggande, bara mellan 5 och 8 miljoner kronor årligen. Det är bara tiondelen av vad Göteborg och Stockholm haft. Det har inte skett någon ökning att tala om, utan anslaget har legat helt stilla. Det framgår också av diagrammet att det inte blir stort bättre under den kommande femårsperioden för Malmös del, medan anslagen för Göteborgs och Stockholms del är avsevärt generösare. Nu meddelade kommunikationsministern att planen skall revideras för de här fem första åren, och det noterar jag med stor tillfredsställelse. Jag hoppas då att kommunikationsministern skall kunna medverka till en avsevärd uppräkning av anslaget till Malmö. I direktiven till vägverket anförs att man skall ta hänsyn till trafikpolitisk angelägenhetsgrad och samhällsekonomisk lönsamhet, och det är svårt att hävda att angelägenhetsgraden när det gäller Malmö inte skulle vara likvärdig den i Göteborg och Stockholm. Vidare anför man att trafiksäkerhetsfrågan bör prioriteras. Här kan framhållas att statistiska centralbyrån har påvisat att vi 1968 hade 248 svåra trafikolyckor i Malmö, medan man hade 140, alltså bara hälften, i Göteborg och 345 i Stockholm. I Malmö har man, räknat procentuellt på befolkningen, alltså ett mycket svårare läge på den sektorn också än i de övriga städerna. I svaret framhålls att planeringsarbetet inte hade framskridit och att man därför inte kunde ta in alla objekt. Men för den här perioden hade man ändå kostnadsberäknat en utbyggnad i Malmö till 243 miljoner kronor och fick bara 43. Nog kunde man konsumera det. Vad avser utbyggnaden 1972 har man från Malmö anfört att den s.k. inre Ringvägen påbörjas i år och att man från kommunen måste förskottera 2 miljoner för att kunna komma i gång. Jag är därför mycket tveksam till slutet av statsrådets svar.
Herr talman! Jag vill bara göra ett par korta konstateranden med anledning av vad herr Werner i Malmö nu sade. Han nämnde i slutet av sitt inlägg att man i Malmö hade tänkt sig att bygga för ca 240 miljoner kronor. Av det hade man då fått drygt 40 miljoner. Om jag är riktigt underrättad var det just som jag sade i slutet av mitt svar att för de arbeten som penningmässigt låg utanför de drygt 40 miljoner man fick var inte planeringen klar. Man kan, menar jag, inte med någon större framgång hävda att man skulle ha kunnat göra av med så mycket mera pengar, om man fortfarande inte är säker på om man skall kunna göra av med de pengar som nu är reserverade för regionens del. Bara ytterligare en liten kommentar som får tas för vad den är värd: I Malmöområdet har man inte — i motsats till en del andra storstadsområden — några stora, penningkrävande investeringar i broar över älvar och liknande. Jag nämner det därför att jämförelsen blir riktig först när man tar med det i beräkningen.
Herr talman! Uppgifterna från vägverket får väl stå för vad de är värda. Men när det gäller det aktuella läget är det i varje fall så att inre Ringvägen har påbörjats på den mycket viktiga delen mellan Stockholmsvägen och Trelleborgsvägen för genomgångstrafiken norr—söder, och den är synnerligen angelägen. Vi har förvisso inga broar och sådant att bygga, men Malmö är en stad som expanderar kraftigt, och vi har en genomströmning av turister till och från kontinenten. Jag tycker att olycksfallsstatistiken är ett skrämmande allvarligt kriterium på att man försummat genomfartsleder, och det beror på denna njugga tilldelning. Jag förutsätter att kommunikationsministern vill medverka till att den reviderade planen tillgodoser Malmös behov på ett helt annat sätt än de gamla planerna.
Herr talman! Jag delar herr Werners i Malmö uppfattning så till vida att när vi nu skall revidera flerårsplanerna för de närmaste fem åren, 1973-1977, kommer Malmöregionen att prövas lika förutsättningslöst som alla andra regioner.

Herr talman! Herr Andersson i Nybro har frågat mig om jag vill vidta omedelbara åtgärder i syfte att förhindra en aktuell nedläggning av ett flertal av SJ:s busslinjer — på Öland, i Småland och Blekinge — och som hårdast skulle drabba glesbygdsområden som i dag hotas av att helt förlora möjligheter till allmänna kommunikationer. Herr Hamrin har frågat mig vad jag anser om SJ:s krav på kommunala subventioner för uppehållande av statlig busstrafik i glesbygdskommunerna. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. För SJ:s busstrafik gäller, liksom för affärsbanenätet, att verksamheten skall ge kostnadstäckning. I den mån detta inte är möjligt kan SJ på samma villkor som privata och kommunala trafikföretag få statsbidrag för driften. Kommunal bidragsgivning till olönsam busslinjetrafik förekommer sedan flera år vid sidan av den statliga bidragsgivningen. Den omfattar såväl privata och kommunala som statliga trafikföretag. Kommunerna har befogenhet att lämna sådana bidrag inom ramen för den kommunala kompetensen enligt 3 § kommunallagen. Den samverkan mellan stat och kommun i fråga om det ekonomiska ansvaret för olönsam trafikförsörjning som efter hand utvecklats har i många fall lett till både billiga och rationella trafiklösningar. Att av principiella skäl utestänga SJ eller andra statliga trafikföretag från möjligheten att med kommunal bidragsgivning ombesörja sådan trafik som kommunerna själva vill behålla eller anordna skulle kunna få den effekten att trafikförsörjningen blev svagare och mindre ändamålsenligt anordnad. Eftersom kommunerna själva kan avväga bidragens storlek mot den önskade trafikens omfattning och kostnaderna härför samt träffa de överenskommelser som man finner påkallade, har kommunerna möjlighet att praktiskt påverka trafikens utformning med hänsyn till kommunens bästa. Det ter sig därför rimligt att SJ — liksom privata och kommunala trafikföretag — kan begära och mottaga kommunala bidrag för olönsam busstrafik. I sammanhanget vill jag erinra om att i fråga om busslinjetrafik, som med hänsyn till linjesträckningen och trafikförhållandena i övrigt har en regional karaktär genom att i icke oväsentlig utsträckning tillgodose behov av persontransporter mellan centralorter i olika kommunblock, Kungl. Maj:t nyligen föreskrivit, att SJ skall iakttaga återhållsamhet i fråga om begränsning av trafiken som påtagligt försämrar resemöjligheterna mellan sådana orter. Detta beslut avser de mera regionalt betonade busslinjer, som det finns anledning att överväga i samband med det fortsatta arbetet på den hela landet omfattande regionala trafikplaneringen. Den mera lokalt betonade trafiken berörs således inte av beslutet.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Med min fråga har jag velat göra statsrådet uppmärksam på att Öland och stora delar av bl.a. Kalmar län just nu hotas av att bli helt utan möjligheter till kollektiva kommunikationer. Detta kan inträffa inom en mycket nära framtid, därför att SJ avser att lägga ned flera busslinjer. Denna nedläggning skulle hårdast drabba de äldre, de billösa, ungdomen och låginkomsttagarna, främst i glesbygdsområdena. En drastisk indragning av dessa busslinjer skulle göra det omöjligt för många människor att utnyttja den del av servicen som de endast kan få i länets residensstad. Jag vill också göra statsrådet uppmärksam på att representanter för staten och för SJ vid åtskilliga tillfällen utlovat en fullgod ersättningstrafik med anledning av alla de järnvägsnedläggningar som drabbat dessa bygder. Nu upplever människorna — och det gör de med all rätt — i fråga om dessa utfästelser allvarliga löftesbrott. Enligt min mening skulle en nedläggning av de här aktuella busslinjerna stå i strid med det uttalande som fjolårets riksdag gjorde om att alla regioner skall ha en god trafikservice. Såvitt jag kan förstå har den trafikpolitiska delegationen till uppgift att lägga fram förslag till väsentligt förbättrad trafikservice för glesbygdsregionerna. Samma ambitionsnivå har säkert länsplanerarna, som skall utforma förslag till den framtida trafiken i länen. Jag skulle också tro att glesbygdsutredningen kommer att uppmärksamma busslinjernas stora betydelse för glesbygderna.

Herr talman! Jag förmodar att kommunikationsministern följer med även landsortspressen. Rubriker om problem av det här slaget som på bilden ovanför oss syns ganska ofta, framför allt nere i sydöstra Sverige, nu för tiden. Jag frågade vad statsrådet ansåg om kommunala subventioner för uppehållande av statlig busstrafik i glesbygden. Den frågan är litet ironiskt formulerad — avsikten var att den skulle vara det. Jag är väl medveten om att kommunerna har möjligheter att satsa på busslinjerna, herr statsråd.

Bara för något halvår sedan resonerade vi om Gotland, som då stod i förgrunden.

Som exempel kan jag nämna Mörbylånga, en kommun på Öland som är vad vi politiskt brukar kalla en glesbygdskommun. Där har skett en nedläggning av en stor industri och det har från kommunens sida ansetts som ett starkt krav att SJ skall upprätthålla de förbindelser som pendlarna behöver för att skaffa sig ett annat jobb.

Herr talman! Förra gången diskuterade herr Hamrin och jag, om jag minns rätt, under interpellationens form. Nu diskuterar vi i den enkla frågans form, och dessutom skall herr Andersson i Nybro vara med och dela på tiden. Så vi får väl hjälpas åt att klara åtminstone tidsbegränsningarna oss tre emellan; vi befinner oss i tidsnöd alla tre. Herr Andersson i Nybro frågade mig, om jag anser att det finns skäl att i princip försöka åstadkomma en så långt som möjligt tillfredsställande transportförsörjning för alla landets innebyggare. Låt mig kort och gott säga att svaret är ja. Herr Hamrin kom in igen på vår förra debatt om kommunala bidrag kontra statligt hot om att ta ut bidrag av kommunerna för trafik med SJ-bussar eller annan statlig trafikverksamhet. Herr Hamrin undrade om det kan vara riktigt att statsmakterna medan glesbygdsutredningen och andra utredningar pågår klampar in — eller hur uttrycket nu föll — och begär bidrag till sådan trafik. Kan det vara riktigt att medan dessa åtgärder fortsätter avbryta en process som har pågått i ett antal år, undrade herr Hamrin, Kommunerna har gått med på överenskommelser med SJ och andra statliga transportföretag om att ge bidrag. Herr Hamrin menar att staten här skulle ha gjort något nytt inhopp. Nej, herr Hamrin, det är inte alls någonting nytt att kommunerna lämnar bidrag till busstrafik i SJ:s regi. Sedan vill jag, om det finns några sekunder kvar, herr talman, också säga några ord till herr Hamrin som svar på det han sade om ett ”fikonspråk om Gotlandssnutten” i den bok om regional trafikplanering som han höll upp.

Herr talman! Om jag har tolkat statsrådet Norlings svar i dag och tidigare uttalanden riktigt skall stor restriktivitet iakttas med nedläggningar av såväl järnvägssom busslinjer. Jag hälsar denna inställning med stor tillfredsställelse. Tyvärr råder det emellertid ute i landet — främst mellan kommunerna och SJ — oenighet om hur detta uttalande skall tolkas. SJ:s representanter vill lägga ner de s.k. olönsamma lokala linjerna. Enligt min mening hävdar kommunernas företrädare — och det gör de med all rätt — att det stora flertalet av busslinjerna har regional betydelse. Framför allt gäller detta de linjer som ger människorna möjlighet att ta sig till länets olika servicefunktioner i form av t.ex. sjukhus eller landstingets och länsstyrelsens förvaltning. Det torde också gälla de busslinjer som ersatt tidigare nedlagda järnvägslinjer. Jag menar alltså att det, så länge vi saknar helt klara riktlinjer för hur den lokala regionala trafiken skall ordnas, vore helt fel att lägga ned den nuvarande busstrafiken eller att övervältra dess kostnader på skattetyngda kommuner. Låt oss avvakta det utredningsarbete som pågår och låt oss därefter mera konkret presentera förslag till hur trafikservicen bör ordnas för glesbygdsregionerna!

Herr talman! Jag skall ge kommunikationsministern rätt i en sak: detta borde inte ha varit en enkel fråga. Men vi får väl tillfälle att återkomma, eftersom en interpellation i ämnet är ställd och väl så småningom kommer att besvaras. Jag avsåg inte att samordna den här diskussionen med den interpellationen; jag vet anledningen till att den inte besvaras i dag och jag respekterar skälet därtill. Låt mig säga att det är rimligt att avbryta en sådan här process i det läge vi nu har i vissa glesbygdskommuner. Detta säger jag utan vidare.

Här måste en samordning ske med de utredningar som jag nämnde. Till sist, herr kommunikationsminister! Hade kommunerna i samband med inrikesministerns kommunreform vetat att den så väsentligt skulle inverka på omfattningen av deras kommunikationer och de utgifter som de har för kommunikationer, kanske resultatet inte blivit det som det till sist blir I januari 1974 och som jag för min del inte motsatt mig, därför att jag tror att reformen var rimlig och riktig. Men det får inte vara så att den reformen avgör huruvida en busslinje är regional eller lokal, huruvida den skall betalas av staten eller av kommunerna. Då kommer vi för många kommuner fram till felaktiga och orättvisa resultat.

Till herr Hamrin vill jag säga att självklart skall inte SJ lika litet som något annat ämbetsverk driva en egen trafikpolitik i detta land. Den skall styras av riksdagen. Det är riksdagen som skall ge SJ och andra statliga verk grunddirektiven till deras verksamhet. SJ skall av naturliga skäl inte ha några egna grundläggande uppfattningar om trafikpolitiken. Men sedan kan man inte komma ifrån, herr Hamrin, att för det praktiska hanterandet av denna svåra materia finns inte den så att säga färdiga lösningen — herr Hamrin har heller inte påstått det — utan man måste från fall till fall vara beredd på kompromisser även i de här frågorna. Jag vill upprepa att den lokala trafikförsörjningen och planeringen av denna framstår ändå primärt som en uppgift för kommunerna — jag säger detta mot bakgrunden av vad herr Hamrin här sade, att man inte så där enkelt kan göra en gränsdragning mellan regional och kommunal trafik. Vad jag menar med kommunernas primäransvar för den lokala trafiklösningen utesluter inte alls statliga stödinsatser. Som bekant finns det också redan statliga stödinsatser, t.ex. i form av bussbidragen. Jag tror inte det är någonting jag behöver tala om för herr Hamrin. Vi har också extra skatteutjämningsbidrag som i detta sammanhang kan utgå som stöd till särskilt skattesvaga kommuner, kanske speciellt i glesbygdsområden. Man kan kanske inte åstadkomma den där hundraprocentigt lyckade trafiklösningen, som väl alla skulle önska, men vi kan ändå bidra till att i ett svårt läge hjälpa den enskilda människan att förflytta sig mellan de orter dit hon behöver komma.

Stöd till kulturminnesvården utgår dessutom sedan ett par år tillbaka ur behållningen från de särskilda konstlotterierna. Efter prövning av ärenden som ingivits av riksantikvarieämbetet har Kungl. Maj:t under budgetåret 1969 71 865 000 kronor som bidrag för kulturminnesvård, avseende bl.a. sådana byggnader som är byggnadsminnen. Av den redovisning över beviljade bidrag ur dessa lotterimedel som finns intagen i riksdagsberättelsen framgår omfattningen av det stöd som kommit kulturminnesvården till del. Jag kommer även för 1972 att föreslå Kungl. Maj:t att anvisa bidrag ur behållningen från de särskilda konstlotterierna för att tillgodose behoven på kulturminnesvårdsområdet. Jag vill slutligen erinra om att de statliga insatserna på kulturminnesvårdsområdet övervägs av 1965 års museioch utställningssakkunniga, som enligt uppgift väntas under innevarande år avge förslag i ämnet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag tycker går i rätt riktning. När jag framställt denna fråga till herr utbildningsministern beror det på att jag funnit riksantikvariens möjligheter att skyndsamt ingripa för att rädda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer mycket begränsade och ibland alldeles obefintliga. Om den lag vi nu har skulle kunna tillämpas i praktiken, måste riksantikvarieimbetet få betydligt mycket mer pengar till sitt förfogande. I några fall under senare tid har, såvitt jag vet, riksantikvarien på grund av avsaknad på medel tvingats tillåta rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, t.o.m. byggnad dokumenterat härrörande sig från 1600 talet. I det avsedda fallet var det fråga om s.k. brandkårsutryckning. Det kan alltså fortfarande bli fråga om räddningsaktioner, där inventeringen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte har varit utförd tillfredsställande — den s.k. K-märkningen. K-märkningen är ju till för att sådana här olyckor inte skall inträffa. Jag medger gärna att det förefaller orimligt att staten i varje uppkommen situation av detta slag skall satsa stora belopp för att förhindra ödeläggelse av kulturhistoriska värden — även om de kan anses som omistliga. En sista utväg, som riksantikvarien anser sig böra försöka, är att vädja till kommunala institutioner eller enskilda att träda in med de belopp som behövs för att ett bevarande skall lyckas. Det förefaller orimligt att redan mycket skattetyngda kommuner plötsligt skulle ha möjlighet att frigöra pengar för räddningsaktioner av detta slag. Men ofta blir deras oförmåga att ingripa kanaliserande för det missnöje som naturligt uppstår, då man t.ex. 1972 river intakta byggnader från 1600-talet. När man upplever att det här med K-märkningen inte fungerar, i varje fall inte överallt, så undrar man vad som skulle kunna göras ytterligare.
Herr talman! I rättvisans namn skall kanske till den uppräkning jag gjorde i mitt svar också läggas de insatser som arbetsmarknadsstyrelsen gör på kulturminnesvårdsområdet. För budgetåret 1970/71 uppgick beloppet till inte mindre än 24,1 miljoner kronor, och dessa insatser har naturligtvis betytt väldigt mycket. Jag förstår nu vad herr Karl Bengtsson särskilt är ute efter. Och då skall jag gärna erkänna att särskilda medel hittills inte anvisats för den ersättning som kan utgå till ägare av sådan byggnad som riksantikvarieämbetet förklarat som byggnadsminne. Man har räknat med att tills vidare kunna tillmötesgå uppkomna behov av denna art genom anslag av bl.a. donationsmedel som står till ämbetets förfogande, främst genom den s.k. Lawskifonden. Efter vad jag inhämtat kommer riksantikvarieämbetet inom kort att i skrivelse till utbildningsdepartementet aktualisera frågan om bestridande av kostnader för den typ av ersättning som herr Bengtsson här efterlyst och aktualiserat.
Herr talman! Svaret har blivit ännu mer positivt. Jag tror mig veta att det är respektive länsstyrelse som med hjälp av landsantikvarierna skall ta ansvaret för K-märkningen. I kommunerna är det väl byggnadsnämnderna som tillsammans med stadsarkitekterna skall se till att man i nya stadsplaner tar hänsyn till befintliga kulturhistoriska byggnader eller miljöer. Jag vill nu avslutningsvis fråga: Är den lokala byggnadsnämnden enligt nuvarande ordning skyldig underställa riksantikvariens lokala ombud ändringar i gällande stadsplaner eller vid tillkomsten av nya planer? Om så inte är fallet vore måhända detta ytterligare en säkerhetsåtgärd som kunde vidtagas, innan länsstyrelserna slutgiltigt fastställer eller godkänner förslag till ändring av stadsplaner eller förslag till nya stadsplaner.
Herr talman! Jag är inte expert på denna del av lagstiftningen och vill inte oförberedd svara på den frågan, men saken kan självfallet klaras upp genom en informell kontakt sedermera.

Herr talman! Herr Källstad har frågat mig när de nya bestämmelserna för antagning till bibliotekarieutbildning kommer att föreligga. Organisationskommittén för bibliotekarieutbildning avgav sitt förslag till antagningsbestämmelser den 1 februari 1972. Jag räknar med att beslut om antagningsbestämmelserna skall kunna fattas inom de närmaste veckorna.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på min enkla fråga. Bibliotekshögskolan i Borås skall starta den 1 juli i år. Den är dimensionerad för 360 studerande, och enligt beräkningarna skall vid höstterminen i år 120 studerande tas in i den tvååriga utbildningen. Vi har tidigare fått veta att utbildningsministern den 16 april förra året bemyndigades tillkalla den organisationskommitté som han omnämnt i svaret till mig. Den 10 oktober förra året ingav denna kommitté framställning om anslag till bibliotekshögskolan. Vi fick nu veta att den 1 februari i år har organisationskommitténs arbetsgrupp för intagningsbestämmelser inlämnat förslag till Kungl. Maj:t. Vi är nu framme vid den 2 mars och det är därför mycket viktigt att beslut fattas snabbt i denna fråga, så att det blir klart vilka intagningsbestämmelser som gäller och vilka meriter som kommer att fordras för studerande vid bibliotekshögskolan. De som funderar på att söka dit vet ännu inte vilka kraven på meriter är. Det är också viktigt att informationen om utbildningen vid bibliotekshögskolan kommer ut så snabbt som möjligt. Det svar jag nu fått betyder väl att detta skall ske i slutet på mars. Det är då inte särskilt lång tid kvar till dess att intagningen skall vara klar och studierna börjar i höst. Jag anser därför att det är ytterst väsentligt att snabba åtgärder sättes in.
Herr talman! Jag kan glädja herr Källstad med att vi, så snart denna debatt om enkla frågor och interpellationer är avslutad, kommer att fortsätta vårt arbete med dessa bestämmelser. Arbetet pågår alltså med största skyndsamhet.
Herr talman! Jag tackar för detta besked, som ytterligare bekräftar att man är i färd med att snabbt komma till klarhet på denna punkt för att kunna ge de studerande de uppgifter de behöver. Om utgången av ansökningstiden, som jag hört sägas, sätts till den 20 juni, är det verkligen bråttom.
Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig vilka erfarenheter som gjorts av den extra intagningen som skett i gymnasieskolan vårterminen 1972 med tanke på den avsedda effekten att motverka arbetslösheten bland ungdom. Ett viktigt led i regeringens strävan att hålla nere ungdomsarbetslösheten har varit att öka antalet elevplatser på direkt yrkesinriktade studievägar om högst ett år i gymnasieskolan. Under årets två första månader har ca 110 nya kurser tillkommit, vilket motsvarar i runt tal 2 000 elevplatser. I vissa fall kan givetvis elever från en tidigare inrättad studieväg ha övergått till de nya kurserna.

Herr talman! Det föreligger inga delade meningar mellan fröken Hörlén och mig om syftet härvidlag. När vi gör en satsning på skolans område för att motverka arbetslösheten bland ungdomen, så är det naturligtvis en minskad arbetslöshet vi är ute efter och inte att lösa andra problem på skolans område, vilket i och för sig vore önskvärt. På vårdlinjen skulle vi emellertid, alldeles oberoende av den extra satsningen, ha haft både höstoch vårintagning, och därför tror jag att vi ändå inte hade undkommit de här komplikationerna. I fråga om önskvärdheten av att nedbringa antalet övergångar råder som sagt inga motsättningar.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om regionalpolitisk jämlikhet för Norrland — vilken målsättning bl.a. uppställdes av statsminister Erlander den 27 april 1969 — är vägledande för utredningen om utlokalisering av TRU och den regionala fördelningen av radiooch TV-programproduktion i allmänhet. Vägledande för den av riksdagen begärda ytterligare utredningen om utlokalisering av TRU-kommittén är naturligtvis vad inrikesutskottet anfört i sitt av riksdagen godkända betänkande i frågan. Utskottet har angivit både regionalpolitiska och andra utgångspunkter. Fördelningen av Sveriges Radios programresurser på regional och central nivå bestäms av företagets ledning inom ramen för de av statsmakterna fastställda riktlinjerna för programverksamheten. Riks dagen uttalade år 1966 att på längre sikt en fjärdedel av programproduktionen borde ske regionalt. För TV:s del kommer detta mål att uppnås nästa budgetår. Statsmakterna har inte närmare angivit hur resurserna för regional programproduktion skall fördelas mellan de olika distrikten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Knappast på något område är den regionala obalansen så uppenbar som inom radiooch TV-programproduktionen. Mellan 1 och 2 procent av denna sker i Norrland. Inom detta område, som omfattar ca 50 procent av Sveriges yta, finns 14 procent av befolkningen, och man får väl förutsätta att ungefär 14 procent av licensmedlen inbetalas från Norrland. Jag hoppas att statsrådet anser att det här är fråga om orimlig obalans. Vore det inte lämpligt, herr statsråd, att Norrlandsdistrikten tillsammans åtminstone producerade ungefär lika mycket som Malmö ensamt? Det skulle betyda ungefär en tredubbling. Nu uttalar statsrådet i svaret att statsmakterna inte har närmare angivit hur resurserna för regional programproduktion skall fördelas mellan de olika distrikten. Jag förutsätter att riksdagen, när beslutet fattades om den regionala produktionen, avsåg att denna skulle fördelas någorlunda rättvist över landet. Jag förutsätter att riksdagen har tänkt sig detta, och jag hoppas att statsrådet också är av den meningen. Sveriges Radio-TV står nu inför en ytterligare utbyggnad. Balansen norr—söder syns inte förändras med detta, och det tycker jag inte är rimligt. Man frestas nu till uppfattningen att med den inriktning som Sveriges Radios utbyggnad har, kommer Norrland att under överskådlig tid vara en eftersatt del av vårt land vad gäller radiooch TV-produktion. Mycket prominenta personer, bl.a. förre statsministern, har många gånger uttalat att som en självklar följd av jämlikhetssträvandena ”Norrlandslänen skall bestå som en med andra regioner fullt likvärdig del av svenska nationen i framtiden”. Inrikesutskottet har som statsrådet Carlsson påpekar i svaret uttalat, att lokaliseringspolitiska synpunkter mera bör beaktas vid en framtida utlokalisering av statlig verksamhet. Om TRU-frågan får en för Norrland mera positiv lösning, skulle obalansen bli mindre, och jag hoppas att statsrådet vill medverka till det genom att beakta riksdagens uttalande på denna punkt. Om TRU kommer till Umeå, får TV-produktionen mycket större resurser.
Herr talman! När det gäller TRU måste vi självfallet avvakta det utredningsarbete som riksdagen beställt. Det vore naturligtvis helt orimligt av mig att vid en frågestund ta ställning för det ena eller det andra alternativet. Vad gäller Sveriges Radios verksamhet vill jag ändå något nyansera bilden. Av distriktens andel i ljudradions och TV:s riksprogram svarar Norrlandsdistrikten för 17—18 procent, och av de regionala ljudradioprogrammen produceras inte mindre än en tredjedel i Norrland. Där har Luleådistriktet den största sändningstiden. Jag vill också nämna att 1969 års radioutredning enligt vad jag erfarit ägnar frågan om en utbyggd lokal och regional radio stort utrymme.

Herr talman! Jag är helt medveten om att statsrådet måste avvakta den pågående utredningen. Min fråga gällde huruvida statsrådet var inställd på att bättre beakta de regionalpolitiska synpunkterna än vad statsrådet Sträng på sin tid gjorde när han lade fram förslaget i strid med den tidigare utredningens förslag att TRU skulle placeras i Umeå. TRU var den enda punkt där riksdagen ändrade propositionen om utlokalisering av statliga verk. Det säger väl en del om betydelsen av att denna fråga nu verkligen beaktas ur lokaliseringspolitiska synpunkter. Vad gäller programproduktionen i TV har jag fått upplysning om att Göteborg producerar 153 timmar och Malmö likaså 153 timmar medan hela Norrland svarar för 54 timmar samt att Umeå har 11 timmar, Sundsvall 18 och Luleå 24 produktionstimmar. Den ökning som skett fördelar sig med ungefär lika stort antal timmar på Göteborg och Malmö och Norrland i dess helhet. Norrland har ett par tre timmar mera. Den regionala obalansen förändras således inte genom den fortsatta utbyggnaden och det var därför jag helst ville ha ett uttalande från statsrådet om att såväl statsrådet som Sveriges Radio strävar efter att söka åvägabringa ett bättre sakernas tillstånd.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat jordbruksministern om de svenska röstnedläggningarna vid FN:s generalförsamling i samband med omröstningarna rörande utfärdande av inbjudningar till FN-konferensen, vilka påverkar frågan om bl.a. DDR:s och Demokratiska republiken Vietnams deltagande i den stundande miljökonferensen, står i överensstämmelse med intresset av en allsidig representation och ett framgångsrikt genomförande av miljökonferensen. Han frågar vidare om en omprövning bör ske beträffande de svenska representanternas ställningstagande vid WHO-mötet i maj månad detta år till frågan om DDR:s medlemskap i denna organisation, varigenom DDR kan inbjudas att på likaberättigad grund delta i miljövårdsmötet. Herr Hansson i Skegrie har frågat jordbruksministern vilka möjligheter den svenska regeringen har att medverka till att alla stater, som förklarar sig villiga att deltaga i miljökonferensen i Stockholm innevarande år, ges en likaberättigad ställning. Herr Måbrinks och herr Hanssons interpellationer har överlämnats till mig för besvarande. Jag hemställer att få besvara dessa interpellationer i ett sammanhang. Många miljöproblem är av global karaktär och måste lösas i bred internationell samverkan. Det är en allmän uppfattning, som givetvis också omfattas av den svenska regeringen, att man i det internationella samarbetet om miljöproblemen bör eftersträva en så stor uppslutning som möjligt. Svenska regeringen har under förberedelsearbetet för FN:s miljökonferens i olika sammanhang uttalat sig för att universalitetsprincipen borde tillämpas vid beslut om deltagande i konferensen. FN:s generalförsamling fattade den 20 december 1971 ett beslut i inbjudningsfrågan. Beslutet innebär att stater som är medlemmar i FN, något av FN:s fackorgan eller det internationella atomenergiorganet skall inbjudas till konferensen. Denna inbjudningsformel, som FN brukar tillämpa, innebär att varken Tyska demokratiska republiken eller Demokratiska republiken Vietnam inbjuds. Förbundsrepubliken Tyskland, som är medlem i samtliga FN:s fackorgan, inbjuds däremot. Vid inbjudningsfrågans behandling i FN framfördes från östsidan förslaget att alla intresserade stater skulle inbjudas deltaga i konferensen. Sverige har brukat rösta mot förslag av denna innebörd. Skälet är att inbjudan till vad man kallar alla stater skulle ålägga generalsekreteraren att avgöra vad som är en stat, dvs. att ta ställning i en politisk fråga som inte FN:s högsta organ, generalförsamlingen eller säkerhetsrådet, kommit till rätta med. Det är alltså omsorgen om FN, som motiverar den svenska ståndpunkten. För att möjliggöra enighet om formerna för ett östtyskt deltagande i konferensen har konsultationer pågått mellan berörda parter. Från östsidan hävdas därvid att de båda tyska staterna bör delta på jämställd fot. Man hänvisar till att DDR är en suverän stat som inte får diskrimineras. Man understryker också att miljöfrågorna angår alla stater i lika mån. Västsidans ståndpunkt är att likaberättigat östtyskt deltagande skulle innebära en ensidig uppvärdering av Östtysklands internationella status, vilket man inte vill åstadkomma i nuvarande läge. Västsidan hänvisar vidare till att miljökonferensen är en FN-konferens och att, eftersom Östtyskland ej är medlem i FN eller något av dess fackorgan eller IAEA, det inte är onaturligt att Östtysklands ställning skiljer sig från övriga deltagares. De under år 1971 påbörjade informella konsultationerna mellan berörda parter, syftande till att i första hand nå enighet om formerna för Östtysklands deltagande, fortgår alltjämt. Sverige deltar aktivt i försöken att finna en samförståndslösning, medan vi inte velat medverka till att frågan löses genom majoritetsbeslut. Detta är bakgrunden till att Sverige under behandlingen av resolutionen rörande miljökonferensen under höstens generalförsamling lade ner sin röst vid samtliga säromröstningar om den paragraf som reglerade inbjudningarna till konferensen. Sedan ett majoritetsbeslut i frågan likväl antagits, förklarade den svenske delegaten att detta beslut inte fick tolkas som att dörren var slutligt stängd för ytterligare deltagare. Att man inte under behandlingen i generalförsamlingen lyckades nå enighet om formerna för Östtysklands deltagande innebär inte att diskussionen i saken avslutats. Vi kommer att utnyttja alla möjligheter att bidra till en lösning av frågan. det vid mötet i maj invaldes i Världshälsoorganisationen, WHO, komma att inbjudas till miljökonferensen. På herr Måbrinks fråga om Sveriges ställningstagande till östtyskt medlemskap i WHO vill jag svara att beträffande medlemskap i FN:s fackorgan gäller att vi röstar för inval endast av stater som vi redan erkänner. Har vi inte erkänt den inträdessökande, lägger vi ner vår röst. Vi överväger ingen ändring av denna ståndpunkt.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Som bekant finns inga gränser för industriavgaser och inte heller för giftutsläpp i hav och floder. Det är ju också på detta sätt man bedömer miljövårdssituationen inför den stundande miljövårdskonferensen i FN:s regi. Det handlar alltså om problem som endast kan lösas i internationell samverkan. Men problemet är för Europas del huruvida Tyska demokratiska republiken skall ställas utanför — med en uppenbar risk för att övriga socialistiska länder uteblir och konferensens värde därmed reduceras i sådan avsevärd grad att ett reellt misslyckande blir ett faktum. Nu säger man att visst får TDR vara med, men inte på likaberättigad basis i förhållande till övriga länder. TDR skulle få yttranderätt men däremot inte rösträtt. Den fräckhet och totala brist på sinne för realiteter som därmed läggs i dagen är häpnadsväckande. Man kan fråga sig hur de stater som nu kommit med detta förslag själva skulle reagera, om de blev utsatta för samma behandling. Var finns de förnuftsmässiga skälen för att driva en dylik diskrimineringslinje mot ett land med 18 miljoner invånare, ett land som intar platsen som en av världens tio största industristater? Tyska demokratiska republiken är som bekant en av Östersjöns strandägare. Vi känner också till hur nödvändigt det är att alla stater kring Östersjön gör allt för att rädda dess katastrofalt nedsmutsade vatten. Nu är det tydligen inte längre aktuellt med en miljövårdskonferens som skall ha till uppgift att komma till rätta med nedsmutsning av luft och vatten. Det är nu företrädare för det kalla kriget som till varje pris skall förhindra en framgångsrik miljövårdskonferens. Man kan konstatera att det här också handlar om en politisk förorening mellan suveräna stater som det sannerligen är på tiden att få ett slut på. Dagens Nyheters New York-korrespondent, Sven Åhman, skriver i tidningens tisdagsnummer att USA startar kampanj mot TDR. I slutet av december förra året kunde vi läsa om förbundskansler Willy Brandts besök hos president Nixon i Florida. Då skrev man att frågan om hur långt Bonn vid sina förhandlingar med TDR kan gå när det gäller erkännande av regimen i Östtyskland skulle diskuteras. DN:s tisdagskorrespondens ger besked om i vilken riktning samtalen hade gått. Mitt omdöme i interpellationen, att denna linje är ett uttryck för det kalla krigets fortsättande, har bekräftats. Men vad som intresserar oss i vårt land, med tanke på den så ofta deklarerade svenska neutralitetslinjen, är uppenbarligen frågan om vilken hållning Sverige bör inta. Jag anser att den svenska regeringen är medansvarig för den uppkomna situationen. Som utrikesministern säger i interpellationssvaret behöver inte ett land vara medlem i FN för att deltaga som likaberättigad part i miljövårdskonferensen. Det räcker med att ett land är medlem i något av FN:s fackorgan. I maj månad förra året behandlades frågan om TDR:s inval i Världshälsoorganisationen. Sverige hade vid den tidpunkten kunnat bidraga till att inom denna organisation bryta den orimliga hållningen att man på formella grunder utestänger TDR från medlemskap och deltagande i Världshälsoorganisationens arbete. Det är möjligt att ett positivt svenskt ställningstagande den gången inte hade givit resultat, men på sikt hade det bidragit till att förändra den intagna negativa positionen. Som svar på en av mina frågor i interpellationen, gällande Sveriges ställningstagande vid kommande session med WHO om TDR:s medlemskap, fortsätter utrikesministern med samma negativa och orimliga ståndpunkt som vid tidigare tillfällen. Han säger att Sverige inte röstar för ett land som vi inte erkänt. Jag vill fråga: Är inte samarbetet i hälsovårdsfrågor mellan olika länder mera betydelsefullt än att man låter en stelbent diplomati gå i första hand? Utrikesministerns svar på denna fråga om Sveriges bidrag till TDR:s inval i Världshälsoorganisationen genom att rösta för ett sådant inval, måste jag tolka så att Sverige inte är allvarligt intresserat av att TDR kommer med i miljövårdskonferensen som likaberättigad part. Jag har en känsla av att utrikesministerns svar på denna fråga inte har stöd i den svenska opinionen, och jag ifrågasätter om det ens har stöd i det socialdemokratiska partiet. Däremot kan naturligtvis Willy Brandt i Västtyskland och vissa andra politiker där känna sig nöjda. Man säger i vissa kretsar att TDR utövar politisk utpressning när det gäller deltagande i miljövårdskonferensen, alltså att TDR skulle ställa krav på ett folkrättsligt erkännande. Om jag inte har läst fel i den flora av material som den senaste tiden kommit om miljövårdskonferensen och TDR, så har TDR uttryckligen sagt att landet inte betraktar ett deltagande som ett erkännande av TDR. Om någon i detta fall bedriver utpressningspolitik så är det Förbundsrepubliken och USA. Enligt dem skall alla tänkbara överenskommelser först ha slutits mellan TDR och Förbundsrepubliken innan TDR kan delta i en konferens om miljön. Utrikesministern säger vidare i sitt svar: ”Att man inte under behandlingen i generalförsamlingen lyckades nå enighet om formerna för Östtysklands deltagande innebär inte att diskussionen i saken avslutats. Vi kommer att utnyttja alla möjligheter att bidra till en lösning av frågan.” Efter vad jag kan förstå finns enbart två lösningar för att Tyska demokratiska republiken skall kunna deltaga i miljövårdskonferensen på likaberättigad basis. Det är för det första TDR:s inval i FN och för det andra TDR:s medlemskap i något av FN:s fackorgan. Såvitt jag förstår är för Sveriges del båda dessa alternativ i nuvarande läge uteslutna. Jag vill då att utrikesministern klarare uttalar sig om vilka andra alternativ som finns för att möjligggöra TDR:s deltagande som likaberättigad part i miljövårdskonferensen. I min interpellation aktualiserade jag också frågan om att till miljövårdskonferensen uppnå ett deltagande från andra likaledes utestängda länder. Det gäller Nordkorea, Nordvietnam och Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Jag vill fråga: Hur bedömer utrikesministern deras deltagande i miljövårdskonferensen? I TT-nyheterna i dag på morgonen meddelades att Finlands regering överväger sitt deltagande i miljövårdskonferensen på grund av det läge som uppstått — jag vet inte om det är en korrekt uppgift. Detta kan jag förstå, eftersom Finland hela tiden har tillämpat en strikt neutralitetspolitik i Tysklandsfrågan, vilket man inte kan säga att Sverige har gjort.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret.

Det är, som jag ser det, något av en nyckelfråga att så blir fallet. Jag har kanske i det avseendet tolkat svaret litet annorlunda än jag förstod att herr Måbrink hade gjort. Men jag noterar med tacksamhet att informella konsultationer i det här syftet fortgår och att Sverige aktivt deltar i försöken att finna en samförståndslösning, som det heter i svaret. Och uttalandet i svaret att vi från vår sida kommer att utnyttja alla möjligheter att bidra till en lösning av frågan hälsar jag också med tillfredsställelse. Men jag förstår mycket väl att här spelar in en hel rad omständigheter som väl inte brukar förefinnas i andra sammanhang. Det finns nämligen — tyvärr — andra intressen också vid sidan om de miljövårdande. Det är ekonomiska intressen, det är politiska intressen och det kan vara militära intressen, och ibland tycks det som om dessa intressen är de starkaste. Ett exempel är, anser jag, att man vägrar vissa stater — främst DDR, dvs. Östtyskland — likaberättigande vid konferensen, såvitt jag begriper av rent politiska skäl. Här har alltså politiken fått förtursrätten, och intresset för miljöaspekterna har fått stå tillbaka.

Protokoll kommer att fyllas med ord och åter ord. Men vad händer därefter, sedan konferensen har avslutats? Ja, man får innerligt hoppas att det inte stannar vid de vackra orden. Det finns framstående forskare och vetenskapsmän i Östtyskland just på det område som konferensen gäller, som skulle kunna tillföra den samlade kunskapen betydande värden. Men de politiska betraktelsesätten har — som jag sade tidigare — varit starkast, och de andra intressena har fått vika undan. Om nu av denna anledning — alltså att DDR inte kommer med som likaberättigad deltagare — även Sovjetunionen och andra öststater uteblir, uppstår det en lucka i detta globala miljövårdsarbete som måste djupt beklagas. I Sovjetunionen finns det inte bara mycket framstående forskare på detta område, utan där finns också ett betydande intresse och en stark önskan hos dessa vetenskapsmän att få delta i miljövårdskonferensen. Vid det besök som jordbruksutskottet gjorde i Sovjetunionen i höstas kunde vi konstatera detta starka intresse. Vetenskapsmännen sade direkt till oss att de hoppades kunna få delta i konferensen som likaberättigad stat. Ja, frågan är om inte intresset på det hållet är minst lika stort som i vissa av de länder som nu kommer att delta i konferensen.

Jag tror det är för optimistiskt att inbilla sig att Sovjetunionen, DDR eller andra stater, som inte har medverkat med likaberättigat inflytande i konferensen, därefter beredvilligt och entusiastiskt skall följa konferensens eventuella rekommendationer. Och då kan vi få en lucka i det internationella miljövårdsarbetet, som kanske spolierar ett effektivt resultat av konferensen. Liksom herr Måbrink tidigare vill jag framhålla att för vårt land är ett uteblivande från konferensen av en rad Östersjöstater synnerligen beklagligt, eftersom vi måste handla snabbt och effektivt om vi tillsammans skall kunna förhindra en ytterligare förstöring av Östersjön. Till sist vill jag säga, att jämfört med de globala faror som här kan hota är de politiska motiven för att förhindra vissa länders medverkan i konferensen på lika villkor rena småsakerna.

Herr talman! I sak har jag inte mycket att tillägga utöver vad jag framhöll i mitt ganska utförliga interpellationssvar, men låt mig ändå med anledning av herrar Måbrinks och Hanssons i Skegrie anföranden något utveckla ett par av deras synpunkter, som jag tycker är väsentliga i sammanhanget. Jag tycker man gör det alltför lätt för sig, om man diskuterar och bedömer parternas agerande i denna sak uteslutande som en fråga om deras intresse för eller brist på intresse för miljövård. Man måste betrakta den pågående diskussionen — jag säger avsiktligt den pågående diskussionen — om formerna för östtysk medverkan i miljövårdskonferensen på annat sätt. Diskussionen blir nämligen fullständigt obegriplig, om den inte ses mot bakgrund av det centrala politiska skeende som för närvarande äger rum i Europa. I fråga om formerna för Östtysklands deltagande bestämmes hållningen på båda sidor av de två ländergruppernas — östs och västs — omedelbara och vitala intressen i den pågående avspänningsprocessen, och i denna avspänningsprocess spelar Tysklandsfrågans lösning en avgörande roll. Vad vi nu står inför är nämligen avslutningen av det andra världskriget. Om man inte ser parternas agerande mot den bakgrunden, så är agerandet inte bara obegripligt utan man kommer också att ledas helt fel i analysen av deras handlande. Jag menar — det framgår också av mitt svar — att det icke är Sveriges uppgift att värdera den ena eller den andra sidans argument i denna fräga. Det är icke vår uppgift inför miljövårdskonferensen att uppträda som ombud för den ena eller den andra av dessa två parter. Vår uppgift som värdland för konferensen, som initiativtagare till konferensen och som i hög grad aktiva intressenter i lösningen av de frågor som det är konferensens uppgift att pröva är att göra allt vi kan och ställa våra tjänster till förfogande för att uppnå en samförståndslösning. Det är nämligen, herr Måbrink och herr Hansson i Skegrie, enbart en samförståndslösning som kommer att kunna göra Östtysklands deltagande i konferensen möjligt. Ni vet båda två att sådana diskussioner pågår. Jag vill inte med någon bestämdhet förutskicka resultatet av de överläggningarna. Jag vill i varje fall bestämt ta avstånd från tanken att nu, i detta läge, ge uttryck för någon definitiv pessimism. För de parter som här är engagerade är tiden för uppnåendet av kompromissen ännu ingalunda ute. Herr Måbrink nämnde vad Sverige kan göra Det vi gör är att vi deltar, så aktivt som det är möjligt för ett land i vår position, i de pågående sonderingarna åt båda hållen. Jag vill bestämt varna för tron att ett ensidigt erkännande i dagsläget av DDR från svensk sida på något sätt skulle underlätta de diskussioner som pågår. Det skulle inte alls underlätta ett östtyskt deltagande i konferensen. Detsamma gäller om vi skulle rösta för östtyskt deltagande i Världshälsoorganisationen. På den här frågan svarade jag i mitt interpellationssvar: Vi följer en viss princip och har gjort det vid alla tidigare tillfällen — inte bara när det gäller Östtyskland utan också när det gäller frågan om andra staters medlemskap i FN:s fackorgan — nämligen att vi röstar för inval av de medlemsansökande staterna under förutsättning att vi redan har erkänt dem. Att vi skulle avvika från en princip för att en sådan avvikelse i det enskilda fallet enligt vår uppfattning skulle få en viss effekt — i detta fall på miljövårdskonferensen — finner jag vara en både orimlig och farlig politik ur vår egen synpunkt. Dessutom skulle den som jag sade vara helt ineffektiv. En ändrad inställning till röstningsfrågan när det gäller Världshälsoorganisationen, herr Måbrink, skulle icke bestämmas av miljövårdskonferensen, utan det kan endast ske under förutsättning att vi ändrar vår politik i frågan om erkännandet av Östtyskland. Att jag i mitt svar inte tog upp frågan om Nordkoreas och Nordvietnams deltagande i miljövårdskonferensen hade en rent praktisk orsak, nämligen att det är DDR:s medverkan som är föremål för diskussion. I fallet DDR finns ett aktivt intresse att delta. Något sådant har mig veterligen inte demonstrerats från vare sig Nordkorea eller Nordvietnam. Frågan har därför icke heller varit föremål för någon diskussion. Detta är anledningen till att jag inte heller tog upp frågan här. Jag är också angelägen att använda det här tillfället att dementera en radiouppgift som herr Måbrink refererade, nämligen att den finska regeringen skulle vara i färd med att ompröva sitt deltagande i miljövårdskonferensen. Det är en uppgift som, efter kontroller som verkställts, visat sig vara felaktig. Det är en spekulation som uppstått på grundval av en rätt liten fjäder, nämligen en diskussion som ägde rum i den nationella miljövårdskommittén, där frågan togs upp av en ledamot av kommittén. Jag vill inte förutskicka vilket slutgiltigt beslut den finska regeringen kommer fram till, men det är viktigt att understryka att det i varje fall ännu inte har övervägts någon sådan slutsats från den finska regeringens sida. Detta är en FN-konferens, och det är självklart att Sverige som värdland för konferensen och som FN-medlem kommer att följa FN:s beslut i frågan. Vi kommer ända fram till konferensens sammanträde här i Stockholm att lämna alla våra bidrag och att pröva alla möjligheter som står oss till buds, underförstått då givetvis alla möjligheter som vi bedömer kan ha någon positiv effekt för att möjliggöra en samförståndslösning rörande formerna för även östtyskt deltagande i konferensen.
Herr talman! Utrikesministern säger att det inte är vår uppgift att värdera de båda tyska staternas olika argument, men det är ju just det Sverige har gjort. Sverige har hela tiden tagit hänsyn till de argument som kommit från västtyskt håll, exempelvis att man inte skall störa de förhandlingar som pågår. Hela tiden är det de argumenten som man från svensk sida flitigt använt sig av i debatten, och därmed har man tagit ställning för den ena sidans argument. Man har exempelvis erkänt den ena halvan medan man däremot inte erkänt den andra. Det är så saken ligger till när det gäller Sveriges agerande i denna fråga. Jag återkommer till Världshälsoorganisationen. Även där rider tydligen utrikesministern och den svenska regeringen på en helt ohållbar princip, nämligen att därför att vi inte har erkänt den östtyska staten kan vi inte heller rösta för Östtysklands inval i ett av FN:s fackorgan. Detta är ganska häpnadsväckande eftersom man då, som jag sade tidigare, sätter en sådan orimlig princip före det värdefulla som ligger i att gemensamt lösa t.ex. den hälsofråga som gäller de olika länderna. Detta kommer alltså i andra hand samtidigt som man envetet biter sig fast vid principer.
Herr talman! Jag var ett tag under utrikesministerns tal senast litet tveksam om huruvida jag inte hade feltolkat på så sätt att jag tolkat uttalandena i svaret alltför välvilligt. Men i slutet av sitt tal kom utrikesministern i alla fall med litet mera positiva tongångar. Jag har emellertid den bestämda uppfattningen, som jag också velat försöka göra gällande, att när det gäller de här globala miljöintressena får och bör de inte politiseras. Jag tror att de strävanden som nu finns för att nå ett samförstånd mellan Västtyskland och Östtyskland ingalunda kommer att främjas om den ena parten känner sig diskriminerad.

Men just därför att de här miljöfrågorna måste ses ur internationell synpunkt och icke ur lokal synpunkt är det beklagligt om man inte kan finna en form så att alla stater kan vara med.

Herr talman! I den interpellation som jordbruksministern om en stund skall besvara finns också en fråga från min sida som berör precis de spörsmål som är uppe till behandling i denna interpellationsdebatt. Jag vill därför gärna säga att vi väl alla delar uppfattningen att det är viktigt att deltagandet i miljövårdskonferensen blir så fullständigt och brett som det någonsin är möjligt och att även Tyska demokratiska republiken kan komma med. Det är naturligtvis angeläget att den svenska regeringen också i fortsättningen lägger ned stora ansträngningar på att bidra till att så verkligen kan ske. Jag vill ändå deklarera att jag tror att det är lika viktigt att vi inte hastigt och lustigt överger de principer som har varit vägledande för de svenska ställningstagandena i FN. Jag kan alltså för min del deklarera att jag är tillfredsställd med det svar som utrikesministern har gett.

Herr talman! Herr Wikström har bett mig redogöra för läget i vad gäller inbjudningarna till miljövårdskonferensen i Stockholm i år avseende dels officiella regeringsdelegationer, dels icke-statliga organisationer. Herr Wikström har vidare frågat om relationen mellan de sidoarrangemang som ordnas i anslutning till konferensen och de officiella sessionerna under konferensen. Såsom framgått av utrikesministerns interpellationssvar till herr Hansson i Skegrie och herr Måbrink är konferensen om den mänskliga miljön en FN-konferens. Sverige är värdland, men i övrigt är FN ansvarigt för konferensen. Detta innebär att det är FN som har ansvaret för inbjudningarna. Beslut i inbjudningsfrågan fattades den 20 december förra året av FN:s generalförsamling. I detta beslut anmodas FN:s generalsekreterare att inbjuda medlemmar av FN eller FN:s fackorgan och Internationella atomenergiorganet att delta i konferensen. Denna formel för inbjudan innefattar Förbundsrepubliken Tyskland men inte Tyska demokratiska republiken. När det gäller de icke-statliga organisationerna har generalförsamlingen beslutat anmoda FN:s generalsekreterare att inbjuda sådana organisationer att representeras av observatörer vid konferensen. Sådan inbjudan kan utgå till dels internationella icke-statliga organisationer som den 31 augusti 1971 hade konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd eller som då var upptagna på en av rådet förd särskild förteckning, dels vissa andra icke-statliga organisationer av internationell karaktär. Konferensens procedurregler, som godkänts av generalförsamlingen och som måste antas av konferensen, föreskriver att inbjudna internationella, icke-statliga organisationer får möjlighet att enligt ett särskilt förfarande göra muntliga inlägg i frågor som faller inom ramen för deras verksamhet. FN:s konferenssekretariat har i mitten av februari sänt ut inbjudan till regeringar samt kommer inom kort att inbjuda vissa mellanstatliga och icke-statliga organisationer att delta i konferensen. I vad gäller de sidoarrangemang som anordnas i samband med konferensen vill jag nämna följande. FN-konferensen hålls på regeringsnivå med deltagande av inbjudna stater och vissa observatörer. Andra organisationer, grupper och enskilda kan inte delta i konferensen men väl följa den från de åskådarplatser som i begränsad omfattning finns i Folkets hus, nya riksdagshuset och gamla riksdagshuset. För att så många intresserade som möjligt skall kunna följa förhandlingarna har Svenska nationalkommittén hyrt Stadsteatern. Där kan sammanlagt 1 000 personer följa plenardebatterna i Folkets hus via intern television. Vidare kommer Sverigehuset att inrymma ett informationscentrum, där bl.a. miljövårdsfilmer visas, information om konferensen ges och material lämnas ut till intresserade. För de icke-statliga organisationer, grupper och enskilda m.fl. som önskar delta på ett mer aktivt sätt har Nationalkommittén hyrt lämplig lokal för ett miljöforum. Detta forum arrangeras av Svenska FN-förbundet och Sveriges Ungdomsorganisationers landsråd. Nationalkommitténs roll inskränker sig till att ställa lokaler m.m. till förfogande, medan programinnehåll, uppläggning etc. beslutas av nyssnämnda organisationer i samråd med såväl nationella som internationella organisationer. Även om detta miljöforum är ett helt fristående arrangemang kommer kontakt med konferensen att uppehållas genom bl.a. informationsutbyte om verksamheten samt distribution av FN-dokumentation från konferensen m.m.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

Ett annat skäl var att det gick rykten om att den svenska regeringen var relativt ointresserad av det deltagande som har planerats från de s.k. non-governmental organizations. Jag har tolkat svaret som en dementi på dessa rykten och så, att den svenska regeringen verkligen har ett aktivt intresse för att bereda möjlighet för dessa organisationer att vara med både i konferensen och i de sidoarrangemang som kommer att anordnas. Jag har några frågor i anslutning till detta. Det talas i svaret om inbjudan från konferenssekretariatet och att denna skulle komma i mitten av februari. Har inbjudningarna gått ut, eller väntar vi fortfarande på att de skall utsändas? Frågan huruvida inbjudan har utgått till de stora internationella huvudorganisationer, som man vet under alla förhållanden kommer att vara med, är därvidlag mindre intressant än frågan huruvida en rad specialorganisationer kommer att inbjudas. Detta är ju i och för sig ingenting som den svenska regeringen kan påverka, men det är klart att det är av stort intresse för medlemmarna i dessa organisationers svenska avdelningar och rörelser att få ett besked på denna punkt. Det miljöforum som skall anordnas vid sidan av konferensen skall tydligen inte, som det har sagts, hålla till i Tennishallen, utan på Konstfack och i Filmhuset. Enligt tidningsuppgifter skulle flyttningen bero på att man ville komma närmare ABF-huset, där ett annat forum skall anordnas — jag skall strax återkomma till detta. Bara ett par ord om det miljöforum som skall ledas av Svenska FN-förbundet och Sveriges Ungdomsorganisationers landsråd. Det är viktigt att de organisationer som deltar i detta miljöforum inte bemöts med armbågen utan verkligen tas emot generöst. Detta innebär framför allt krav på att resurser ställs till förfogande för dessa organisationer så att de kan genomföra detta ganska svåröverskådliga arrangemang på ett så bra sätt som möjligt. Jag tycker att detta är angeläget också därför att det finns stora risker — eller om man så vill stora chanser — att detta miljöforum blir centrum för en mera fräsch och okonventionell miljödebatt än FN-konferensen själv. I varje fall kan man våga den gissningen att press, radio och TV kommer att vara väl så intresserade av det som händer där som av det som sker i den officiella konferensen. I och för sig tycker jag att detta är riktigt. Det är naturligtvis många som är rädda för att en konferens där regeringarna är direkt representerade kommer att bli mera försiktig än ett forum där fristående forskare och miljögrupper och andra kan komma direkt till tals. Då är det viktigt att man visar, att man med generositet och tolerans är beredd att lyssna på deras synpunkter. Det har förekommit tidningsuppgifter om aktiviteter i ABF-huset under arbetsnamnet Folkets forum. Jag skulle gärna vilja höra om jordbruksministern har några kommentarer till det arrangemanget och dess relation till själva miljökonferensen. I tidningsnotisen är en rad organisationer uppräknade som deltagare, bland dem organisationer som är knutna till flera av de partier som finns företrädda i riksdagen. Man undrar om det är något slags begynnande rivalitet mellan Folkets forum och det miljöforum som den svenska regeringen skall stödja i Konstfack och Filmhuset. Det vore synd om så skulle bli fallet.
Herr talman! På frågan om inbjudningarna har utgått vill jag svara att regeringarna nu har fått inbjudan från FN att utse sina delegationer. Ännu har inte de s.k. non-governmental organizations fått sina inbjudningar. Men man har inom FN-sekretariatet klart för sig efter vilka grunder man skall välja ut organisationerna. Herr Wikström vet ju att vi i världen har ett otal organisationer. Hur det än är med Stockholms möjligheter — Folkets hus och de båda riksdagshusen — så finns det fysiska gränser för hur mycket människor lokalerna kan rymma. I första hand är det en FN-konferens, varför man främst måste se till att FN:s medlemsstater får plats med sina delegationer. Men det kommer en hel rad av s.k. non-governmental organizations hit för konferenser. När det sedan gäller Miljöforum kan jag säga, att vi ursprungligen tänkt oss erbjuda dem Tennisstadion. Det passade dock inte riktigt, och då fanns det möjligheter att få just Konstfack och Filmhuset för ändamålet. Regeringen och Nationalkommittén sade då att det inte spelade någon roll och att de fick hålla till var de ville. Vi kommer att stödja dem och har redan givit dem löfte att få alla de pengar de anser sig behöva för att kunna klara arrangemangen. Det har sörjts för att de ekonomiskt kan genomföra sina konferenser. Men vi har mycket kraftigt velat markera, att regeringen och Nationalkommittén inte vill påverka utformningen. De grupper som avser att ha en egen miljökonferens i ABF-huset vill inte, såvitt jag förstår, vara med i Miljöforum. Eftersom regeringen betalar till denna konferens, utgår de ifrån att det här bara är etablerade och köpta deltagare. Jag kan inte finna någon annan förklaring härtill. Men även där pågår en rörelse, och jag har nog en känsla av att när vi kommer närmare den aktuella tidpunkten, kommer säkerligen en del av de organisationer, som avser att delta i ABF-huset, att i stället gå till Miljöforum, där det alltså finns stora möjligheter att fritt och ”fräscht” som herr Wikström sade diskutera miljövårdsproblem. Det kan säkert inträffa att vissa diskussioner i Konstfack och Filmhuset fångar massmedias intresse. Det är ingenting att vara ledsen över, snarare tvärtom. Man får ju hela tiden ha klart för sig att FN:s miljövårdskonferens måste vara ett seriöst arbetande forum som skall leda fram till någonting. Det är inte meningen att det varje dag skall vara sensationer som lockar massmedia, utan man skall försöka arbeta sig fram mot dokument som kan ligga till grund för ett effektivt framtida internationellt miljövårdssamarbete.
Herr talman! Jordbruksministern och jag har inte några delade meningar. Eftersom det är så begränsade fysiska utrymmen för själva konferensen är naturligtvis urvalet av de icke-statliga organisationer som deltar en känslig fråga. Jag tror det är viktigt att man ordentligt klargör för den svenska allmänheten att urvalet icke görs av den svenska regeringen eller Nationalkommittén samt att de klagomål som kan infinna sig beträffande urvalet får riktas till New York och inte till Stockholm. Jag tycker också det är viktigt att det sägs ifrån, att de organisationer som nu planerar ett s.k. Folkets forum är välkomna även till Miljöforum. Jag ser att socialdemokratiska studentklubben och Stockholms centerungdom är med om att planera Folkets forum. Såvitt jag förstår är också de välkomna att vara med i Miljöforum. Det finns all anledning att stödja detta arrangemang som syftar till att ge en sidobelysning åt de intressanta frågor som miljövårdskonferensen skall syssla med.

Herr talman! Fru Dahl har frågat utrikesministern om regeringen avser att ta initiativ till att frågan om de krigföringsmetoder, som genom bombningar samt mekaniska, kemiska och biologiska stridsmedel hotar den mänskliga miljön, tas upp till behandling vid FN:s miljövårdskonferens. Herr Takman har frågat utrikesministern om regeringen kommer att ta initiativ till att frågan om USA:s systematiska förstörelse av miljön i Indokina tas upp till behandling vid FN:s miljövårdskonferens i Stockholm i år. Interpellationerna — vilka överlämnats till mig för besvarande — besvaras i ett sammanhang. Dagordningen för FN-konferensen om den mänskliga miljön har utarbetats av den särskilda kommitté som tillsatts av FN:s generalförsamling för att bistå konferensens generalsekreterare i förberedelsearbetet inför konferensen. I kommittén ingår företrädare för regeringarna i 27 av FN:s medlemsstater, däribland Sverige. Dagordningen tar upp sex olika problemområden, nämligen bebyggelsemiljön, utbyte av kunskap och information, naturresursernas utnyttjande, utveckling och miljö, miljöföroreningar samt organisation av det internationella miljöarbetet efter konferensen. Därutöver upptar dagordningen förslag till deklaration om den mänskliga miljön. Dagordningen antogs av generalförsamlingen den 20 december 1971. De i interpellationerna avsedda frågorna kommer att kunna tas upp vid behandlingen av miljödeklarationen. I deklarationen som utarbetats av en mellanstatlig arbetsgrupp har nämligen på svenskt initiativ införts ett avsnitt om användning av massförstörelsevapen. I detta avsnitt uttalas att människan och den mänskliga miljön måste förskonas från de allvarliga följder som kan uppkomma genom prov med eller användning av massförstörelsevapen. Den svenska regeringen har alltså — i den utsträckning den fastställda dagordningen medger — tagit upp frågan om användningen av biologiska och kemiska stridsmedel samt massförstörelsevapen.